Fru talman! Om Inger Lundberg hade lyssnat hade hon hört att jag faktiskt svarade dels på frågan om studenter med funktionshinder, dels på frågan om social snedrekrytering. Men låt mig upprepa svaren. När det gäller 1992 94 finns det inbyggt i ersättningssystemet en ersättning för de rimliga merkostnader som varje högskola kan få för studenter med funktionshinder. Utgångspunkten är ideologin att studenter med funktionshinder hör till högskolornas vardag. Det skall vara fullkomligt normalt att det också finns studenter som på ett eller annat sätt behöver mer stöd och hjälp än andra. Bara om det är fråga om kostnader som det rimligen inte går att bestrida själv går det att få hjälp med minst 50 % från den pott som hanteras av Stockholms universitet. Vidare har vi frågan om snedrekrytering. Det finns en rapport som visar att trots allt vackert tal från Socialdemokraterna under många årtionden har det inte gått att lösa problemet med snedrekrytering. Utredaren skall i juni presentera idéer, skisser och förslag till hur man aktivt och praktiskt skall kunna komma åt detta problem. Vidare har vi Inger Lundbergs påstående att det finns en grundläggande ideologisk skillnad mellan de traditionella lärarutbildningarna och parallellärarutbildningen. Vad är det enligt Inger Lundbergs synsätt som är den ideologiska skillnaden mellan grundläggande lärarutbildningar som ges på lärarhögskolor och de andra akademiska utbildningar som ges på universitet och samma högskolor? Det finns en skillnad praktiskt, pedagogisk och didaktiskt. Men den skillnaden får även de som har andra ingångar till utbildningen ta del av. Sedan är det fråga om vårdhögskolorna. Jag tycker också att det är viktigt att man utvecklar utbildningen på vårdhögskolorna. Det finns en utredning som pågår med Anita Bråkenhielm som utredare. Den skall resultera i förslag till utveckling av utbildningen på vårdhögskolorna. Eftersom resultatet ligger så nära i tiden har vi som kutym att inte föregå förslagen, utan vi inväntar vad som kommer. Men de åsikter utskottet, majoritet eller minoritet, under årens lopp har haft angående utvecklingen av utbildningen på vårdhögskolorna kommer naturligtvis att påverka de förslag som regeringen kommer att lägga fram.
Fru talman! Jag hade förmånen att lyssna på Margitta Edgren. Jag konstaterade att det icke fanns ett klart besked om hur högskolorna skulle kompenseras för sina kostnader 1992/93. Tror fru Edgren på allvar att de 8,9 miljoner kronorna, som regeringen och utskottsmajoriteten har tagit med i Stockholms universitets budget, på något rimligt sätt kan möta de speciella kostnaderna för studenter med funktionshinder? Låt mig ta ett exempel, nämligen högskolan i Redan innevarande år har högskolan särskilda extra kostnader för studenter med funktionshinder på nära 4 miljoner kronor. Skolan räknar dessutom med en ökad tillströmning av studenter med funktionshinder. Det beror på att studenterna behöver och mycket väl kan tillgodogöra sig utbildningen om de får stöd. Det är fråga om kortsiktigt mycket dyrbara men långsiktigt mycket lönsamma stödinsatser som görs för dessa studenter. Totalt räknar vi socialdemokrater med att de extraordinära kostnader som ligger utöver det resp. högskola tidigare har täckt själv kommer att vara ca 22 miljoner kronor. Ni har budgeterat för 8,9 miljoner kronor. Det finns en uppenbar risk att högskolornas intresse för att rekrytera dessa studenter som behöver mycket stöd kan minska. Det är inte jag som målar den fule på väggen, utan precis samma synpunkter kommer från högskolorna och Stockholms universitet -- som ansvarar för fördelningen -- och från handikapporganisationerna. Vidare kort något om lärarutbildningarna. Det finns en ideologisk skillnad. Det är icke ämnena i sig som är det viktiga i den grundskoleutbildningen för årskurserna 4--9. Det är förmågan att kunna lära ut kunskaperna, förmedla kunskaperna och engagera eleverna. Vi är helt överens om att lärarna för detta behöver gedigna yrkeskunskaper. Han eller hon behöver också integrationen, praktiken, metoden och förmågan att sätta barnen och läraryrket i centrum. Där tycker vi att den nya lärarutbildningen för utvecklingen tillbaka. Det är därför vi är angelägna om att rätta till det misstag som den s.k. Unckelutbildningen är.
Herr talman! Hör inte Inger Lundberg vad jag säger? I resursfördelningssystemet ingår också ersättning för studenter med funktionshinder. Lunds universitet har redan från början avsatt, på samma sätt som tidigare, en central pott för detta. Det är en självklarhet. Det går sedan att utöver denna pott få pengar från Stockholm. Skulle inte de pengarna räcka är det möjligt att återkomma och anhålla om mer pengar. Detta kommer att självklart ingå i den upföljning som resursberedningen skall göra av hela det nya systemet. Jag vet att det har varit och är mycket extra kostnader i just Örebro, eftersom hörselhandikapp kräver så stora och dyrbara tekniska utrustningar. Det kommer att betalas ut extra pengar ur den gemensamma potten. Om inte potten räcker ingår det i resursberedningens uppföljningsarbete att föreslå korrigeringar. Sedan är det lärarutbildningen. Det Inger Lundberg tar upp är inte ideologiska skillnader. Skillnaden kan väl ändå inte vara att Inger Lundberg menar att den som är lärare själv inte behöver kunskaper? Det är ju det viktigaste. Man måste själv veta vilken grund man står på och vad ämnet handlar om. Sedan måste man själv med hjälp av vidareutbildning pedagogiskt, didaktiskt och metodiskt ta på sig så att säga andra glasögon för att bearbeta det egna stoffet. Där är vi helt överens. Det är vad tilläggsutbildningen om 40 poäng handlar om.
Fru talman! Redan det tidigare resursfördelningssystemet innehöll krav på den enskilda högskolan. 0,15 % av anslaget till grundutbildningen skall av varje högskola avsättas till en grundpott som stöd för handikappade studenter. För många universitet och högskolor, kanske för Lund, var det till fyllest. När det uppstod extraordinära kostnader omfördelades pengarna. Det går inte att bortse från att de 8,9 miljoner kronorna är otillräckliga. Jag kan ha respekt för att ni inte har prioriterat i budgeten för en höjning till 22 miljoner kronor. Men jag tycker att det är förvånansvärt att Folkpartiets representanter inte har tagit frågan på större allvar, dvs. att de inte har tagit upp till diskussion att utöver de 8,9 miljoner kronorna ha ett system för omfördelning. En motion i denna fråga fanns med vid utskottets behandling. Vi i den socialdemokratiska gruppen tog upp en motion till diskussion. Men det blev bara kalla handen. Vi Socialdemokrater trodde att handikapporganisationernas synpunkter skulle ha påverkat utskottet -- men icke! Vad som framgår i betänkandet är den moderata statssekreterarens budskap, nämligen att högskolorna skall ta ansvaret. För mig som örebroare är det naturligtvis utomordentligt bra om det kan göras en särbehandling av högskolan i Örebro, men problemet är generellt. Det slår hårdast i Örebro och Stockolm, som har den största andelen handikappade studenter. Handikapporganisationerna anser att det system ni har format är en allvarlig riskfaktor när det gäller de handikappade studenternas möjlighet till högskolestudier.
Fru talman! Inger Lundberg inleder sitt anförande med att trassla in sig i ett statsvetenskapligt resonemang. Jag skall försöka att hjälpa henne att trassla sig ur det. Möjligheten att jag lyckas kanske inte är så stor, för jag anar att det beror på ideologiska blockeringar. Inger Lundberg förstår inte varför Ny demokrati inte stödjer Socialdemokraternas yrkanden på ytterligare 10 000 platser. Jag försökte förklara det i mitt anförande. Vi vill ha principen fri antagning för samtliga behöriga sökande. Det kanske är 5 000, eller det kanske är 25 000. Vi tycker att det skall bli det antal platser som universiteten kan erbjuda, givetvis med bibehållen kvalitet, och med bibehållen kvalitet på de sökande. De skall naturligtvis vara behöriga. Vi vill med andra ord låta studenterna och universiteten och inte planekonomiska socialdemokratiska politiker styra. Det skall inte styras från riksdagen. Det är väl det som är skillnaden. Vi tror att studenterna och universiteten vet bäst, medan Inger Lundberg tror att storebror Socialdemokraterna i gammal god ordning vet bäst. Jag vill kort nämna grundskollärarutbildningen som Inger Lundberg så varmt hyllar. Den är säkert bra i väldigt många sammanhang, men vi kan inte förstå varför den skulle vara den enda vägen. Socialdemokraterna kritiserade statsministern för hans enda väg. Själva är de inne på precis samma väg. De säger att det bara finns en rätt väg till läraryrket, och den är den s-märkta grundskollärarutbildningen. Detta säger de trots att vi vet att den har brister. T.o.m. de fackliga organisationerna -- Lärarförbundet och LR -- tillstår att det finns brister i elevmaterialet och att det saknas sunda utsorteringsmekanismer. Socialdemokraterna säger nej till lärarlegitimation och lärarcertifikat som skulle säkerställa kvaliteten. Ny demokratis utgångspunkt är att det enda som är viktigt är att Sveriges elever får bra lärare. Hur de har blivit bra och vilken utbildning de har gått är inte det viktiga. Man kan lämna över åt dem själva och deras eget omdöme och åt universiteten och högskolorna att se till att skapa den kvaliteten. Det finns många sätt att skapa hög utbildningskvalitet, och man kan säkerställa den med lärarlegitimation eller lärarcertifikat. Men som vanligt vet s bäst, och jag får otäcka, uniformerade känslor av kalla, ostliga vindilar när jag lyssnar på Inger Lundberg.
Herr talman! Jag vet inte hur jag skall bemöta det sista -- det kanske är bättre att inte försöka bemöta det alls. Jag vill däremot bemöta Stefan Kihlberg då det gäller de sakfrågor vi diskuterar. Stefan Kihlberg är för en helt fri antagning till högskolan under förutsättning att berörda studenter är behöriga. När det gäller kravet på behörighet är vi helt överens. De borgerliga lägger i betänkandet fram ett förslag om att över huvud taget inte bygga ut antalet högskolor utöver tidigare beslut. I kompletteringspropositionen har det kommit ett förslag om ytterligare 3 000 platser. Vi Socialdemokrater föreslår en utbyggnad med 10 000 platser. Låt mig ta som exempel högskolan i Karlstad. Vi föreslår en utbyggnad med 400 platser där. Antag, Stefan Kihlberg, att 500 elever vill söka till högskolan i Karlstad och är behöriga. Är det då inte bättre att 400 av dem får plats vid högskolan i Karlstad än att ingen får plats? Ligger inte det närmare era ambitioner? Jag har väldigt svårt att förstå logiken i Stefan Kihlbergs resonemang. Det låter också på Stefan Kihlberg som om vi socialdemokrater vill tvinga studenterna till högskolorna mot deras vilja. Det vi har sagt är att vi skall bygga ut högskolorna eftersom det finns starka önskemål från ungdomarna. Antag, Stefan Kihlberg, att det bara är 300 studenter som vill söka till högskolan i Karlstad. Då blir det bara 300 som söker, och det blir möjlighet för regeringen att omfördela 100 platser till en annan högskola. Det är inte någon högre form av logik i Ny demokratis ovilja mot att som andrahandsalternativ ställa sig bakom den socialdemokratiska reservationen. Vad menar vi, Stefan Kihlberg, med olika bakgrund och olika förutsättningar? Om det är någonting vi socialdemokrater tycker är viktigt, så är det att människor skall komma till högre utbildning -- däribland lärarutbildning -- med väldigt olika kunskaper, sociala bakgrunder och erfarenheter i bagaget. Det som är viktigt för en bra skola är att barnen kan möta lärare från olika miljöer, men också att de lärarna har fått del av den stora kunskap om pedagogik som faktiskt finns vid lärarhögskolorna och att de har fått mogna som lärare i en didaktisk process.
Herr talman! Jag inser att Inger Lundberg har svårt att förstå vår utgångspunkt. Det beror möjligen på att den frihet som ett fritt tillträde till högskolan ger skrämmer henne så ofantligt. Det är inget andrahandsalternativ att styra och ställa och omfördela. Vi vill lämna det fritt åt högskolorna. Vi har sagt att principen är densamma som när det gäller finansieringen av sjukförsäkringen. Vi vet inte hur många som blir sjuka, men vi täcker kostnaderna. Det är vår grundprincip även när det gäller akademiska studier. Alla som är behöriga skall få studera, och de universitet och högskolor som kan erbjuda utbildning med bibehållen kvalitet skall få göra det utan att det styrs och ställs från detta hus. Det innebär att Inger Lundberg blir nöjd. De som söker till Karlstad och som Karlstad kan erbjuda kvalitetsutbildning får det. Det behövs inget andrahandsalternativ. Man behöver inte gissa om det blir 10, 14, 15 eller 500 som söker. Det löser sig genom den efterfrågan som finns. Vi är fullständigt överens om att lärare med väldigt många olika utgångspunkter och med mycket olika bakgrund behövs, men för mig är det fullständigt obegripligt varför det bara finns en väg att gå, nämligen den traditionella grundskollärarutbildningen, för att bli en bra lärare. Det är definitivt inte på det sättet. Det är definitivt inte så att man blir en bra lärare bara för att man har gått den utbildningen. Jag har mött många och beklämmande exempel under de här ett och ett halvt, två åren som jag har varit i riksdagen. Jag har träffat på blivande lärare som inte inger hopp för framtiden.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till UbU14, särskilt i den del som handlar om avskaffandet av kårobligatoriet. Det har fallit på min lott att kommentera det något. I och med debatten och det påföljande beslutet att avveckla kårobligatoriet slutförs nu en mer än tjugoårig process. Under 60-talet restes krav från Sveriges förenade studentkårer, SFS, samt från ett par studentkårer på att avskaffa kårobligatoriet. Det resulterade i Kårobligatorieutredningen, som tillsattes i juli 1970.

Utredningen föreslog att obligatoriet skulle upphöra den 1 juli 1995, och på den linjen har regeringen gått i proposition 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens, som nu till sist också tillstyrks av utbildningsutskottets majorietet i det betänkande vi behandlar i dag. Trots att det gäller en högskoledebatt med reservationer från oppositionen förefaller det mig som om partierna är långt mer överens och har större samsyn i denna fråga än i de flesta andra. Såvitt jag förstår -- rätta mig om jag har fel -- är vi som företräder de sju partierna i riksdagen överens om --att kårobligatoriet strider mot den s.k. negativa föreningsrätten och att det är principiellt riktigt med en frivillig anslutning till de intresseorganisationer som kårer och nationer är. att studentrepresentationen har stora demokratiska brister när kårvalen har så dåligt engagemang från studenternas sida, att valdeltagandet brukar hålla sig under 20 %. Studentföreträdarnas mandat kan ifrågasättas. --att riksdagens principbeslut från 1977 att obligatoriet skall avvecklas ligger fast. att kårerna och nationerna har en mycket värdefull verksamhet genom bl.a. sina studiesociala insatser, studentbostäder och samlingslokaler. --att vid avvecklandet av obligatoriet måste staten ta sitt ansvar för att möjliggöra studentfackligt arbete, med allmänna val för representation i universitets och högskoleorgan, utbildningsbevakning och annan intressebevakning. --att det är orimligt att studenterna själva skall bekosta sin egen hälsovård. Redan nu har ju huvudmannaskapet från studentkårerna övertagits och bekostas av staten, även om en stor del för närvarande finansieras av studenterna. Vi är eniga om studenthälsovårdens stora värde och om att den bör vara förebyggande, kurativ och arbeta med studierelaterade hälsoproblem. --att driften av kårernas och nationernas studentbostäder och samlingslokaler skall tryggas. Vi är överens om det stora kulturella och historiska värde som inte minst nationernas samlingslokaler har. --att vid den avveckling av obligatoriet som vi alla önskar skall studenterna vara representerade. Man kan då fråga: Vad är vi då oense om? Jo, om tidpunkten. Obligatoriet skall upphöra om två år, i och med utgången av juni månad 1995, menar utskottsmajoriteten. Nej, senare, säger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Det är fel metod, frågan måste först beredas färdigt. Björn Samuelson sade att han ville låta beslutet vila och att han behövde litet mer tid. Men Socialdemokraternas metod är redan prövad sedan 1977, i 16 år. När obligatoriet avskaffas 1995 har det gått mer än ett kvartssekel sedan frågan väcktes. Det kan jämföras med det halvår som det tagit för regeringen att presentera denna proposition sedan Peter Honeth i december 1992 Varför skulle regeringen ha större utsikter att med sin deadline, den 1 juli 1995, kunna förhandla med studentorganisationerna om kårernas fortsatta verksamhet och statens stöd till dem än med den metod som Socialdemokraterna prövat i 16 år och nu vill fortsätta med? Jo, därför att det nu kommer att finnas helt andra förutsättningar för förhandlingarna och ett helt annat intresse hos studenterna. Så länge studentorganisationerna trodde att frågan kunde förhalas, eller rent av förhindras, säger det sig självt att varje incitament till att hitta en god lösning saknades. Den ombonade och privilegierade situation, med det skattefrälse som obligatoriet innebär, ville helt naturligt inte studentorganisationerna släppa. Men när de nu ställs inför ett faktum, att obligatoriet är borta om två år, kommer de att ha allt intresse för framgångsrika förhandlingar. Det är detta ömsesidiga intresse som Socialdemokraterna inte lyckats skapa under de 16 år som gått sedan 1977. Från utskottsmajoritetens sida vill vi nu betona att i det avvecklingsarbete som nu kommer att pågå fram till 1995 skall de studentfackliga och studiesociala frågorna lösas på ett för alla tillfredsställande sätt under en kontinuerlig dialog med studenternas representanter och med företrädare för universitet och högskolor. Till de fördelar som vi tror att obligatoriets avskaffande innebär hör den vitalisering av studenternas engagemang och förnyelse av formerna för studentrepresentationen som bör kunna bli följden. Sämre än dagens situation kan det i alla fall knappast bli, där bara en bråkdel av studenterna deltar i kårvalet. Så vill jag till sist ställa några frågor till Socialdemokraterna och Berit Löfstedt, som om jag förstått rätt svarar för oppositionen. Är det en riktig bild som har tecknats, att Socialdemokraterna i 16 år har velat avveckla kårobligatoriet? I så fall, varför har man inte förmått göra det? Nästa fråga: I händelse av att Socialdemokraterna skulle komma till regeringsmakten efter valet 1994, kommer Socialdemokraterna att riva upp beslutet om avveckling av kårobligatoriet 1995? Eller är det kanske så att Socialdemokraterna i tysthet är ganska nöjda med sakernas utveckling och att den borgerliga regeringen nu fört den kvartssekelgamla frågan i hamn, så att den inte ånyo ligger och väntar vid ett eventuellt maktskifte? Löfstedt på den nation i Uppsala som missbrukat sin skattebefrielse? Jag förutsätter att Berit Löfstedt är bekant med den frågan.
Herr talman! Jag vill först säga att Tuve Skånberg har läst på historiken, och det är bra. Man lär sig mycket när man skall hålla anföranden i kammaren. Jag efterlyser fortfarande svar från Tuve Skånberg på alla de frågor som oroar studenterna och högskolorna om vilka praktiska konsekvenser som ett avskaffande skulle få. Flotta uttalanden att de skall få sitta med, att det nog skall ordna sig med pengarna och att det nog skall bli bra med studenthälsan tror jag inte att studenter och högskolor blir särskilt imponerade av. De behöver få litet bättre besked. Åtminstone jag tycker vidare att den metod som Tuve Skånberg anvisar för att förhandla med studentkårerna, vilka skall ha svärdet över nacken, inte är uttryck för ett balanserat sätt att se på förhandlingar. Jag tycker att studentrepresentanter och studentkårer i Sverige gör ett utomordentligt arbete. De betyder oerhört mycket för utbildningsbevakningen på universitet och högskolor och därmed för kvaliteten på högskolorna. De betyder också oerhört mycket för de enskilda studenternas boende och sociala välbefinnande. Det går att rada upp mängder av sådana punkter. Jag vet inte hur jag skall karakterisera Tuve Skånbergs beskrivning av studentkårerna och studentföreträdarna. Den gör mig närmast bekymrad. Jag vet inte varför Tuve Skånberg tycker att jag skall uttala särskilt om en nation i Uppsala som burit sig illa åt -- som om det vore ett exempel på hur studenter och studentkårer rent allmänt bedriver verksamhet. Fånerier, Tuve Skånberg! Kårobligatoriet har inte varit någon stor fråga, som vi har slitit årligen med. Jag tycker själv att SFS och kårerna har svängt litet fram och tillbaka i sina åsikter. Om jag får tala litet för mig själv, vill jag säga att jag tycker att det är en praktisk fråga. Det är inte någon stor ideologisk fråga. Vi har numera ett kongressbeslut på att man bör avskaffa kårobligatoriet, och vi följer upp det, men det är viktigare hur man praktiskt kan ordna studenternas verksamhet, deras förutsättningar att få inflytande och deras möjligheter att få bostäder och annat. Formerna är inte det väsentligaste. Tuve Skånberg är mig svaret skyldig när det gäller hur man skall klara sådant som studenthälsan, inflytandet, studentbostäder och samlingslokaler. Jag vill inte en gång till höra att det skall ordnas. Hur skall det ordnas, Tuve Skånberg?
Herr talman! När det gäller värdet av kårernas och nationernas verksamhet poängterade jag att vi i alla de sju riksdagspartierna är helt överens. Jag har inte någon uppfattning som avviker från utskottsmajoritetens. De är värdefulla, och deras verksamhet bör kunna fortsätta till väl för de studenter som söker sig till dem. I propositionen anger regeringen att studenternas fackliga, sociala och ekonomiska frågor skall bli föremål för den beredning som behövs, vilken beräknas bli klar den 1 januari 1994. Skillnaden är att regeringen nu kommer att ha möjlighet att föra samtal med studenterna så att viktiga studentintressen kan tillgodoses. Regeringen får återkomma om den här beredningen visar på behov av statliga finansiella åtgärder. Delar Berit Löfstedt inte min inställning att den principiella frågan nu kommer att lösas och att det är riktigt med en avveckling av kårobligatoriet? Är det inte lyckligt att det sker snabbare i stället för att den här kvartssekellånga processen skall dra ut ytterligare på tiden?
Herr talman! Jo, Tuve Skånberg vi är överens om principen. Tuve Skånberg undrade tidigare om vi skulle riva upp beslutet vid ett eventuellt maktskifte -- det maktskifte som kommer att ske nästa höst. Varför skulle vi göra det? Vi har ett kongressbeslut i vårt parti om principen. Jag säger bara att jag tycker att det är onödigt att oroa studenter och högskolor med att fatta beslut i bakvänd ordning. Det hade kanske kunnat ta ett år. Då skulle man få svar på de frågor som Tuve Skånberg nu fortfarande är mig svaret skyldig på. Uttalandena om att man skall göra något är okej, men det sägs ingenting om vad det kostar. Det vore ganska bra för riksdagen att t.ex. få veta vad det kostar.
Herr talman! Nu framstår den sista lilla skillnaden mellan utskottsmajoriteten och Socialdemokraterna -- ett år. Berit Löfstedt säger den 1 juli 1996, medan vi säger den 1 juli 1995. Vad har Berit Löfstedt för garanti för att det inte skulle ta ytterligare 16 år med det sätt på vilket Socialdemokraterna hittills har valt att arbeta på?

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i den syn gällande högskolan som Berit Löfstedt och Inger Lundberg tidigare har gett uttryck för. Jag vill också inledningsvis yrka bifall till reservation 7, mom. 12. Det gör jag oavsett hur omröstningen gällande reservation 3 kommer att utfalla. Jag står naturligtvis också bakom övriga socialdemokratiska reservationer. Jag vill uppehålla mig vid den del i betänkandet som handlar om platserna inom det barn och ungdomspedagogiska programmet. Jag är starkt kritisk till det förslag som finns beträffande nedläggningen av detta program vid några högskolor -- bl.a. vid högskolan i Halmstad. När jag tog del av propositionen ''Högre utbildning för ökad kompetens'', läste jag att utbildningar med inriktning mot den privata sektorn och näringslivet måste förstärkas. Denna synpunkt delar jag. Vi socialdemokrater har i många sammanhang påtalat vikten av en välutbildad arbetskraft. Men, herr talman, när jag läste vidare noterade jag ''att särskilt vid mindre och medelstora högskolor är utbildningsutbudet i alltför stor utsträckning koncentrerat på den offentliga sektorns behov!'' Mot detta måste jag verkligen protestera. Detta påstående tycks dess värre också vara en av anledningarna till förslaget om nedläggning av den barn och ungdomspedagogiska utbildningen vid bl.a. högskolan i Halmstad. Jag kan inte hålla med om att utbildningen vid högskolan i Halmstad är speciellt inriktad mot den offentliga sektorn. Herr talman! Utskottets majoritet skriver också att det är till nackdel för utbildningens kvalitet att behålla en utbildning med ett minimalt antal platser. Jag vill med bestämdhet hävda att det är en ännu större nackdel att helt beröva en region möjligheterna till utbildning, fortbildning och vidareutbildning. För nog måste väl utskottets borgerliga ledamöter inse att med den kompetens som följer med personalen som arbetar med den barn och ungdomspedagogiska utbildningen så skapas ett kunskapscentra som måste räknas som en mycket stor tillgång i en region. Detta kunskapscentra vill jag verkligen behålla i Halland! Förskollärarlinjen i Halmstad har t.ex. byggts upp under en 20-årsperiod i nära samarbete med näraliggande kommuner och olika organisationer. Jag anser att det är angeläget att det barn och ungdomspedagogiska programmet finns med i den fortsatta positiva utvecklingen när högskolan nu byggs ut. I samverkan med andra program och kurser kan det barn och ungdomspedagogiska programmet utvecklas till en viktig profil för högskolan och regionen. Den kompetens som byggts upp på detta område skall enligt min uppfattning inte avvecklas utan utvecklas och även fortsättningsvis ge möjligheter till såväl grundutbildning som fort och vidareutbildning för personal inom barnomsorg och skola. Det här är viktigt nu i dessa dagar när det sker sådana omvälvningar inom barnomsorgens och skolans område. Med det förslag som nu ligger från utskottets majoritet stoppas en verksamhet som under många år har varit en tillgång för den pedagogiska utvecklingen i mitt län. Herr talman! Jag vägrar att byta bort denna verksamhet mot en helt näringsinriktad utbildning. Jag menar att mångfalden berikar högskolans verksamhet. Det bör finnas plats för både inriktning mot industri, handel, serviceverksamhet och barn och ungdomspedagogik vid en högskola som Halmstads. platser för den barn och ungdomspedagogiska utbildningen vid högskolan i Halmstad är ett utomordentligt förslag. Med dessa 60 platser kan en kompetens behållas i regionen, utbildning och vidareutbildning kan erbjudas och ett redan väl utvecklat internationellt utbyte och en etablerad FoU-verksamhet kan fortsätta. Herr talman! Det är för mig en gåta att mina borgerliga riksdagskolleger på Hallandsbänken ej tycks vilja stödja en fortsatt god utveckling inom länet då det gäller den barn och ungdomspedagogiska verksamheten. Att inte stödja det socialdemokratiska fördelningsförslaget gällande platserna är verkligen att utarma utvecklingsmöjligheterna på det pedagogiska området där hemma. Nu finns dock chansen att under ytterligare några dagar tänka över det här och läsa vår socialdemokratiska motion. Förhoppningsvis kommer ni då att lämna ert stöd när vi går till omröstning i nästa vecka.
Herr talman! I utskottet är man, som jag tidigare sade, överens om att en neddragning av de barnoch ungdomspedagogiska utbildningarna bör och måste göras. Som Ingegerd Sahlström också redovisade är vi oense om var det skall göras. Vi i majoriteten anser att det är bättre att de högskolor som skall ha utbildning också har en viss volym, dvs. en viss kritisk massa. Då räcker inte de 60 platser som Socialdemokraterna föreslår. Det räcker inte för att upprätthålla internationellt utbyte och forsknings och utvecklingsarbete. Det är inte möjligt att upprätthålla det med en bas på 60 I gengäld har högskolan i Halmstad fått 90 nya ingenjörsplatser och så mycket som 690 platser för ekonomi, språk och ADB. Med den basen finns det möjlighet att vidareutveckla högskolan Halmstad.

Herr talman! Jag är naturligtvis mycket tacksam för den föreslagna utbyggnaden och de ytterligare platser som skall komma högskolan i Halmstad till del. Vi har tidigare från socialdemokratiskt håll påpekat vikten av att de mindre och medelstora högskolorna får ytterligare resurser. Det är bra att högskolan i Halmstad får det. Däremot kan jag inte hålla med Margitta Edgren när hon säger att 60 platser inte skulle kunna vara en bas för utbildning på ett pedagogiskt verksamhetsområde. Jag ser kanske den här utbildningen i ett något vidare perspektiv än vad Margitta Edgren gör. Det är inte enbart själva platsantalet som är en förutsättning för en pedagogisk verksamhet i en region. Har man platser och kunskap så genererar det andra verksamheter, och då garanteras vidareutbildning och fortbildning på ett viktigt område.
Herr talman! Nej, man behöver inte alls ta upp tacksamhet i det här sammanhanget. Det är sunt och klokt hushållande med resurser att man satsar på en kritisk massa där det finns möjligheter och där det finns förutsättningar för utveckling.

Herr talman! Margitta Edgren och jag har uppenbarligen helt skilda uppfattningar när det gäller hur många platser som behövs för att upprätthålla en verksamhet. Anser inte Margitta Edgren precis som jag gör att en sådan här bas med 60 platser ändå ger stora möjligheter i en region för att bibehålla och vidareutveckla pedagogiska kunskaper?

Herr talman! Bra universitet och bra högskolor måste ta vara på de bästa studenterna och dessutom ge dem en högt kvalificerad undervisning med möjlighet till kreativ utveckling. Detta innebär att utnyttjandegraden och prestationsgraden vid högskolor och universitet kommer att bli viktiga signaler för institutionernas framtida utveckling. Konkurrensen kommer att skärpas. Endast de bästa läroplatserna kommer att kunna utvecklas på sikt. De bästa högskolorna kommer att attrahera de bästa bland både undervisningspersonal och studenter. Vi kommer att få se en stor förändring. Den byråkrati och styrning från särintressen som ägt rum sedan en lång tid tillbaka har gjort att både kompetens och kvalitet har åsidosatts i många fall. Vi känner till problem vid universiteten där man tvingas anordna preparandkurser för att studenterna skall klara sig. Nu är det nya vindar. Samtidigt har vi en oerhört kärv arbetsmarknad. Det medför att det just i detta läge behövs fler platser vid högskolorna. Det har regeringen också uppmärksammat efter en viss tid. Men fortfarande håller man fast vid en spärrad utbildning. Det är just nu som alla kreativa resurser bör tillvaratas, det är just nu vi har studenter som vill utbilda sig i högre grad än någonsin, och det är därför nu som vi bör ge möjlighet till detta. Enligt Ny demokratis åsikt skall en i princip fri antagning ske till högskolor och universitet. Sedan får de antagna tävla i fri konkurrens och visa vad de går för. Herr talman! Läkarkåren har som vi vet byggts upp med hjälp av vrålpluggande studenter, som har fått lov att prestera 4,9 eller 5,0 i studentbetyg och som i många fall inte är lämpliga som läkare. Särintressen har styrt antagningen, och nationens intresse har undertryckts. Vi har inte utbildat de läkare som nationen har behov av, och nu har vi litet då och då i tidningsartiklar kunnat se resultatet. Samtidigt som läkarna har en orimlig arbetsbörda råkar de också kunna genomföra felaktiga behandlingar och ställa felaktiga diagnoser. De får då schavottera i pressen och blir sedan anmälda till ansvarsnämnden. Det är alltså inte i grunden läkarnas fel att de har råkat ut för det här, utan felet ligger i eller snarare Läkarförbundets påverkan; styrningen skall ju ske härifrån denna kammare utifrån vad regeringen föreslår i propositionen. Det har varit lobbyintressen som legat bakom, och de särintressena har varit oerhört starka. Det är det som är beklämmande när vi sedan ser resultatet. Det är därför vi vill ha en i princip fri antagning. Då har inte dessa intressen möjligheter att påverka, utan då är det skickligheten, lämpligheten och den fria konkurrensen som ser till vilka som skall bli exempelvis läkare. Jag har talat med studievägledare vid universitet som säger att de bästa studenterna finns i gruppen som har ett medelbetyg på knappt 4 eller högre. Sedan skall de fritt konkurrera. Det skall inte vara bara de som har vrålpluggat som skall komma in på en utbildning. Felet med den spärrade utbildningen är att vi tar in de som vrålpluggar, de som ofta inte totalt sett är de lämpligaste för yrket. Vi skall låta de studerande välja utbildning beroende på sitt intresse. Det ger nationen det största utbytet på lång sikt. På kort sikt kan vi styra och spärra och leka och dra i trådar, men på lång sikt måste vi se till nationen. Det är då det är viktigt att ta vara på kreativiteten hos alla dessa studenter, som vill komma in på högskolan. Låt oss ge dem en möjlighet, men tvinga dem inte in i ett utbildningssystem som de inte finner lämpligt för sin egen utveckling. Låt studenterna välja sin egen väg! Vi håller på och hattar med ett antal tusen platser, men det är just den styrningen som Ny demokrati vill bort ifrån. Vi vill ha frihet inom hela universitets och högskolesektorn. Ta bort spärrarna i största möjliga utsträckning, och gör det så snart som möjligt! Det är ett råd som är lönsamt för nationen. Alternativet för dem som inte kommer in på högskolan nu är ju att gå in i ett arbetslöshetsersättningssystem, som t.o.m. är mer kostbart för nationen än att de får gå vid det universitet eller den högskola där de vill gå. Om vi ser på omvärlden kan vi konstatera att man exempelvis i Tyskland har en likadan situation som vi har här. Man inser där att föreläsningar kan ske i större lokaler. Det finns gott om lediga konferensutrymmen. Det finns också gott om lärare -- även om de inte har den formella kompetensen, så finns det konsulter på hög nivå med erfarenhet bl.a. från näringslivet. Det finns alltså inga hinder annat än ideologiska. Det är ekonomi att öppna högskolan för alla, och jag hoppas att det sker så snart som möjligt.

Herr talman! Jag konstaterar att vi nu har hört ännu en nydemokrat i debatten som säger att det behövs fler platser på högskolan, att det är nu vi skall ta till vara de kreativa resurserna och att det med tanke på arbetsmarknadssituationen är utomordentligt angeläget. Samtidigt är nydemokraterna inte beredda att stödja Socialdemokraternas förslag att bygga ut högskolan med ytterligare 10 000 platser. Det är, herr talman, utomordentligt anmärkningsvärt. Det är också mycket anmärkningsvärt att nydemokraternas företrädare är upprörd över att man från olika håll följer Läkarförbundets syn på dimensioneringen av läkarutbildningen. I socialutskottets utlåtande över önskemålen om en utbyggnad av läkarutbildningen i Umeå konstaterar socialutskottet att man inom Läkarförbundet är negativt inställd till utbyggnaden av utbildningen, men utskottet menar ändå att den faktiska situationen i Norrland är sådan att man bör planera för en utökning av utbildningen till hösten 1994. Trots det går Claus Zaar och Stefan Kihlberg, de två nydemokraterna i utbildningsutskottet, emot ett enigt socialutskott och följer Läkarförbundet. Det är, herr talman, anmärkningsvärt.
Herr talman! Tidigare i denna debatt har Stefan Kihlberg redogjort just för vår syn på detta, orsaken till att vi inte följer det plantänkande som Inger Lundberg och hennes partivänner förespråkar. Vi vill ha en fri högskola. Det vore i stället rimligt att Socialdemokraterna tänkte om. Man vet att det är 120 000 sökande och att kanske 90 000 av dessa är behöriga. Då vore det inte för mycket begärt att vi kunde enas om att ha en helt fri antagning till högskolan. Det hade varit bra. Just nu blir situationen oerhört besvärlig för dem som inte kommer in på den utbildning de har sökt. Vi bör ta till vara de resurser som finns, och vi kan lösa det här, Inger Lundberg, bara vi hjälps åt.
Herr talman! I voteringen om utbyggnaden av högskolan kommer först tre yrkanden att stå mot varandra: majoritetsförslaget om att säga nej till de 10 000 platser och nydemokraternas förslag om fri antagning. Det finns anledning att tro att nydemokraternas förslag faller i den första voteringsomgången. Jag måste därför än en gång fråga Claus Zaar: Ger det inte större frihet åt ungdomarna att få ytterligare 10 000 platser eller, efter kompletteringspropositionen, 7 000 platser än att icke få dessa platser? Är det ändå inte så att utbyggnaden gynnar ungdomarna och åtminstone bitvis tillgodoser de krav som Ny demokrati har fört fram? Nej, Claus Zaar, det ni i Ny demokrati håller på med är att driva en taktikpolitik på en nivå som jag som har varit aktiv i politiken i många år inte trodde förekom. Jag vet att ni i olika sammanhang har talat väldigt illa om politiken och om politiker, att ni har sagt att det är ett väldigt taktiserande. Frågan är om det inte är er bild av hur politiken skall fungera som ni nu förverkligar i ert agerande.

Herr talman! Det här är inte taktikspel, Inger Lundberg. Det är snarare det som Inger Lundberg och hennes partikamrater håller på med som är taktikspel. De sätter ut ett mete som vi skall nappa på. Vi har däremot lagt ut ett helt nät som studenter har nappat på. Då är det väl bättre att också ni går in i det nätet. Det här gäller nationens intresse, och det är inte bara fråga om taktik från Ny demokratis sida. Det är nationens intresse som vi diskuterar. Vi kommer att få kanske 30 000--40 000 studenter som är missnöjda när de inte har kommit in på någon utbildning. Det kan också bli fler -- jag har inte de exakta siffrorna klart för mig, men det rör sig om tiotusentals studenter som upplever en frustration över det samhälle de lever i. I stället för de demonstrationer vi har haft här kanske vi, om vi inte gör någonting, får helt andra demonstrationer, och detta på grund av att vi i denna kammare ofta inte befinner oss tillräckligt nära verkligheten. Tidigare hade vi en fri antagning till högskolan. Låt oss införa det tillfälligt. Vi behöver inte ha det under hur lång tid som helst, utan vi kan diskutera anpassningar. Men just nu finns ett enormt behov av att vi gör detta.
Herr talman! Om jag någonsin har varit litet grand attraherad av tankarna på fri antagning, så har de försvunnit helt och hållet efter att jag har hört Claus Zaars inlägg. Ta Tyskland som exempel, sade han. I Tyskland tar man in hundratusentals studenter i överfyllda biolokaler. De undervisas av konsulenter och liknande, och genom en stenhård provsättning slås sedan allt fler successivt ut. Det hela slutar med att kanske 70 000 av de 100 000 efter två, tre eller fyra års utbildning är utslagna med jättelika studieskulder och ingen utväg ur detta. Jag tror inte på det. Man kan också fundera på om Claus Zaar egentligen har lyssnat till debatten i dag. Hela den här stora förändringen handlar ju om att öka friheten för studenterna, att öka deras möjligheter att välja. Det handlar om att öka högskolornas frihet att själva utforma sina antagningssystem, att själva sätta sina särskilda behörighetskrav. Just läkarutbildningen är ju ett utmärkt exempel på att det går att genomföra antagningen på annat sätt än genom att bara gå efter betyg, som nu Claus Zaar ser som någonting så negativt. På Karolinska och i Linköping kompletterar man betygsantagning med intervjuer och får på så sätt fram människor som har förutsättningar för att på ett empatiskt sätt verka i hälso och sjukvården. Logiken stämmer alltså inte riktigt. Dessutom är det faktiskt en myt att Läkarförbundet skulle styra planeringen av platserna för läkarstuderande. Men i Läkarförbundet skulle man nog önska att den möjligheten fanns. Precis som vi i Folkpartiet säger, det framgår av betänkandet, är det långsiktiga analyser, utförda av Landstingsförbundet, Kommunförbundet, och departement samt i olika utredningar, om den framtida utvecklingen av läkarbehovet som styr. Vi kunde därför inte utöka antalet platser med 50 i Umeå, som vi tidigare talat om. Vi vill nämligen invänta analyser här. Högskolan är inget dagis, Claus Zaar! Det är en kvalitativ verksamhet som skall bedrivas inom högskolan, och denna skall bidra till att nationens konkurrenskraft ökar och att de enskilda människorna så att säga växer. Man måste därför sätta vissa kvalitativa krav på en sådan verksamhet. Att i det sammanhanget ta Tyskland som exempel tycker jag faktiskt är botten.
Herr talman! När man beaktar vilka konkurrensländer som vi i framtiden kommer att ha, måste man också se till vilka utbildningssystem som man i dessa länder försöker använda sig av. Man kan då inte bara beakta ideologiska bindningar utan måste även tänka på konkurrens på lika villkor. Jag vill inte påstå att Tysklands lösning är den bästa. Men man har där så att säga sett till att redan i första steget ta hand om studenterna i så stor utsträckning som möjligt. Vid en fri antagning kommer självfallet vissa studenter inte att klara given utbildning. Vi kan inte garantera något annat. Andelen studerande är ju stor, eftersom i stort sett alla elever går igenom gymnasiet. Om vi har 120 000 sökande är det mer än vad en årskull omfattas av. Vi slösar bort resurser och kreativitet genom våra låsningar. Jag tror att läget kommer att vara förändrat före hösten. Det som vi i dag talar om kommer då inte att gälla, utan vi kommer säkerligen närmare och närmare fri antagning -- och det redan innan hösten kommer. För läkarutbildningen är det ju bra ordnat i Stockholm. Men det räcker inte. Det skulle vara så överallt. Det var i Linköping som man började med den här lämplighetstesten. Jag menar alltså att det måste finnas en möjlighet att bli läkare, om man är intresserad, även om man har ett något lägre betyg än dessa toppbetyg såsom 4,9 och 5,5. De elever som har dessa betyg har ju under hela sin gymnasietid tvingats så att säga vrålplugga. Givetvis skall man plugga, men det skall vara en rimlig nivå på pluggandet. Hos vissa elever snurrar det ju nästan till i huvudet, efter att ha pluggat så mycket. Vilka är det som påverkar Landstingsförbundet när det gäller behovet av läkare? Jag undrar om det inte är läkarna som är med och påverkar också vid dessa bedömningar.
Herr talman! Ett problem, Claus Zaar, är att näringsliv och industri inte använder de högskoleutbildade. Som jag sade i mitt huvudanförande från talarstolen, är det inte mer än 5 % som är sysselsatta i industrin i Sverige. Det är oacceptabelt, när man jämför med hur det är i andra länder. Det är därför fel att tro att man kan lösa problemen genom en fri antagning, så alla kan gå igenom högskolan. Det är inte det som är det grundläggande problemet. När det gäller antagningen till läkarutbildningen i Linköping, skulle jag vara mycket förvånad om det inte kommer ett nytt antagningssystem också till de andra medicinska utbildningsorterna. Studenterna står redan i dag -- före studentpengens tid -- på kö och väljer Linköping. Med en studentpeng kommer det nu att tvingas fram andra antagningssystem. Om studenterna med förkärlek väljer orter som använder betyg plus intervjuer vid antagningen, kommer självfallet även Lund, Umeå och Göteborg att testa den metoden. Om det visar sig att man med ett sådant antagningssystem får de bästa studenterna, som blir de bästa doktorerna, är de andra orterna inte dummare än att de också använder samma system -- om det visar sig att systemet sållar bort alla dem som Claus Zaar säger är olämpliga.
Herr talman! Det är positivt att Margitta Edgren nämner förändringarna inom läkarutbildningen. Jag tror att vi får mer och mer av detta inom hela högskolan. Det är alltså inte bara den utbildningen som behöver ses över. Därför är det positivt att det blir en konkurrens. Vi har glömt bort de studenter som inte kommer in på dessa spärrade linjer -- det är dem som jag värnar om. Vad skall de göra? Jag har inte fått något besked om en lösning för dem. Det sägs att ungdomspraktik och liknande skall tillgripas. Men tiden går. Tidigare kunde de ta ett jobb och söka nästa år, men den möjligheten är nu minimal. Det är bara de som känner någon som har ett företag som kan få jobb under en eventuell väntetid innan de kan söka igen. Här är det en kris i dag, och vi sätter oss ner och blundar för den, av taktiska skäl. Vi borde helt enkelt tänka om. Jag är övertygad om att vi har tänkt om före hösten och att det då blir i princip fri antagning.

Herr talman! Låt mig i likhet med Ingegerd Sahlström börja med att yrka bifall till reservation Herr talman!

Målet för utbildningspolitiken under 1990-talet är att utbildningsvolymen skall föras upp minst till jämförbara länders nivå. Vidare sägs att andelen studenter på långa utbildningar måste öka samt att utbildningar mot den privata sektorn och näringslivet måste förstärkas. Civilingenjörsutbildningen måste byggas ut. Något längre fram i propositionen säger man att ''det är särskilt viktigt att de mindre och medelstora högskolorna - - utformar ett optimalt utbildningsutbud som anpassas till de egna förutsättningarna för kompetensuppbyggnad och efterfrågan från studenter och omgivande arbetsliv''. Man framhåller också ''vikten av att högskolorna har en betydande bredd för att kunna tillgodose studenternas krav på närhet till utbildning''. Herr talman! Det anges också fyra särskilt betydelsefulla förhållanden för att möjliggöra nödvändiga förändringar. Ett av dem är att utbildningsutbudet vid de mindre och medelstora högskolorna är ''i alltför stor utsträckning koncentrerat på den offentliga sektorns behov''. För att kunna spela en ny roll för näringslivets utveckling bör åtminstone vissa högskolor få en delvis ny roll, genom att de inriktas ''i huvudsak mot behov inom industri, handel och serviceverksamhet''. En av dessa högskolor är högskolan i Eskilstuna/Västerås eller, som den i framtiden kommer att heta, Mälardalens högskola. I propositionen föreslås också att utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger helt läggs ner vid Mälardalens högskola, vilket innebär en minskning med 510 helårsstudenter. Netto ökar denna utbildning. Ministern föreslår en omprioritering och en utökning av högskolans resurser med 940 Utbildningsutskottets majoritet har tillstyrkt förslaget i propositionen, vilket innebär att utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger läggs ner vid Mälardalens högskola. Det är klart att det är bra att utbildningsutbudet ökar vid Mälardalens högskola -- det råder inget tvivel om det. Den miljö skolan befinner sig i är också, utifrån ett näringslivsperspektiv, den rätta att öka utbudet i för industri, handel och serviceverksamhet. Det är emellertid helt fel att lägga ner utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger, den s.k. barn och ungdomspedagogiska utbildningen. Det finns många skäl till detta. Jag delar utbildningsministerns uppfattning i fråga om vad jag tidigare har sagt. Det är bra att högskolorna inte bara har en rätt, utan också en skyldighet, att förnya och utveckla utbildningen, liksom att de långa utbildningarna skall öka. Det är då, med nämnda inriktning, märkligt att man inte lyssnar på Högskolestyrelsens bedömningar. I mars 1993 uttalade sig Högskolestyrelsen för att få behålla utbildningen, men med en nästan 50 procentig sänkning av kapaciteten. Redan i sin fördjupade anslagsframställning uttalade sig högskolan för att en förlängning av utbildningen skulle kunna ske. I Sörmland och Västmanland är det alltför få ungdomar som söker sig vidare till universitet och högskolor efter sin gymnasieutbildning. Här finns en mycket stor reserv att ta vara på när utbildningsvolymen nu skall öka. Men då måste förändringarna ske utifrån ''efterfrågan från studenter och omgivande arbetsliv'', som det också sägs i propositionen. I dag har inte mindre än 460 intresseanmälningar inkommit till den utbildning som skall läggas ner. I en skrivelse till utbildningsutskottet, från landshövdingarna i Sörmland och Västmanland, från Eskilstuna kommun och Västerås stad, från de båda landstingen och de båda kommunförbunden, hemställdes om en omprioritering av utbildningen i landet så att utbildningarna av förskollärare och fritidspedagoger får finnas kvar vid Mälardalens högskola, om än i begränsad omfattning. ''Det omgivande arbetslivet'' ansåg detta så viktigt att en uppvaktning gjordes hos utskottet tillsammans med Högskolestyrelsen. Utskottet informerades om att det, vid Högskolestyrelsens sammanträde i mars månad 1993, från ABB i Västerås hade uttalats vikten av att utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger får finnas kvar, bl.a. för att ge bättre förutsättningar för näringslivet i Mälardalen. Bakom uppvaktningen står flera politiska partier, med flera representanter från de båda länen. Det är litet märkligt att nu se agerandet i betänkandet. Detsamma gäller ett enhälligt uttalande från Västerås, Uppsala och Stockholms kommuner. De hävdar att det är så viktigt att utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger får finnas kvar vid Mälardalens högskola att detta bör prioriteras. I regionen Sörmland/Västmanland är det viktigt att få till ''en bredd på högskolan för att tillgodose studenternas krav på närhet till utbildning''. För att öka antalet sökande och därmed öka utbildningsvolymen i landet bör Mälardalens högskola ha en större bredd än den som utskottsmajoriteten nu föreslår. Västmanland, Sörmland och Örebro län minskas platsantalet i relation till antalet invånare med mer än 50 %. I Kopparberg och Gävleborgs län minskas platsantalet med drygt 75 %. I södra och norra delarna av Sverige ökar kapaciteten. Enligt vad som har kommit till min kännedom har dock flera högskolor inte använt medlen för att utöka utbildningen av förskollärare och fritidspedagoger, utan det har i stället skett en utökning av andra utbildningar. Det finns en alldeles påtaglig risk att utbildningskapaciteten i en framtid kommer att vara för låg. Detta gäller särskilt den del av Mellansverige som jag har nämnt. Genom den olyckliga obalansen kommer även fort och vidareutbildningen att försvåras. Jag vill ta upp ett av de tre huvudskäl som Högskolestyrelsen angav i sitt beslut att hos utbildningsutskottet hemställa om att en viss utbildning faktiskt skulle få finnas kvar. ''Vid högskolan i Eskilstuna/Västerås finns unika möjligheter att profilera barn och ungdomsutbildning mot det teknisktnaturvetenskapliga hållet. Den starkt vikande rekryteringen till tekniskt-naturvetenskaplig utbildning måste mötas med aktiva och långsiktiga insatser av skilda slag, framför allt i förskola och skola. Regeringen har aviserat att den avser att ta initiativ i denna fråga. Vi anser att ett starkt skäl för att bibehålla utbildningen vid Mälardalens högskola är just möjligheten att här bedriva försöksverksamhet med denna inriktning. Högskolan skulle här kunna göra insatser även inom fortbildningen av barnomsorgspersonal för landet som helhet.'' Det har kommit till min kännedom att ett sådant projekt som det ovan nämnda redan har startat vid högskolan men det kommer, såvitt jag förstår, att läggas ner om utbildningen måste upphöra. Något ytterligare som är viktigt att framhålla i detta sammanhang är vikten av att det finns utbildningar som ger kvinnor möjlighet att studera vid högskola. Förskollärar och fritidspedagogutbildningar behövs också av detta skäl i regionen Ett viktigt arbete har påbörjats vid ett nyligen startat centrum för välfärdsforskning i Eskilstuna rörande välfärd för barn och ungdomar i ett regionalt perspektiv. Samarbete sker med lärare vid utbildningen för förskollärare och fritidspedagoger. Detta lovande samarbete bör fortsätta att utvecklas. Vid högskolan bedrivs också en betydelsefull utbildning med tvåspråkig/interkulturell profil. Det är en mycket viktig utbildning i ett så invandrartätt område som västra Mälardalen faktiskt är. Slutligen, herr talman, kan jag bara konstatera att 40 lärare blir arbetslösa med utskottsmajoritetens förslag i detta betänkande. En viktig samhällsfunktion tas bort, och regionens mångfald på utbildningsområdet försämras mycket drastiskt. Det här känns långt ifrån bra.

Herr talman! Vi socialdemokrater från de västsvenska länen har i gemensamma motioner krävt ökade satsningar på såväl grundutbildning som forskning vid regionens högskolor. För de här kraven har vi utomordentligt starka skäl. Västsverige svarar faktiskt för inte mindre än ungefär en fjärdedel av Sveriges industriella kapacitet. Den starkt exportinriktade industrin drabbas nu utomordentligt hårt av neddragningar, inte minst bilindustrin. Den västsvenska industrin är beroende av kraftfulla insatser för att klara den förnyelse som är nödvändig. För att de jobb som har försvunnit skall kunna återskapas krävs det likaså kraftfulla insatser så att regionens näringsliv får en ny struktur. Den omdaning av vår region som väntar kräver därför aktiva insatser, bl.a. näringspolitiska och utbildningspolitiska sådana. Västsverige behöver betydligt fler personer som har högskole och forskarutbildning än vad man har i dag. Vi i Västsverige har därför svårt att acceptera att universitetet i Göteborg och högskolorna i vår region får en mindre andel av de statliga resurserna för högskoleutbildning och forskning än vad som svarar mot befolkningsunderlaget. Så är det i dag, trots att flera delar av Västsverige har en jämförelsevis liten andel invånare som har längre utbildning. Jag tror att det har blivit så här beroende på att en del av uppbyggnaden av högskoleutbildningen i vårt land har skett av regionalpolitiska skäl, under en tid då arbetsmarknadsläget var mycket bra i Västsverige. Men i dag vet vi att situationen är en helt annan. Sysselsättningen i industrin minskar kraftigt, och arbetslösheten stiger kraftigt. I den socialdemokratiska reservationen föreslås det betydligt fler platser till såväl Chalmers som Sammanlagt föreslås i reservationen 1 750 platser till de västsvenska högskolorna utöver vad regeringen och nu de borgerliga i utskottet föreslår. En sådan utbyggnad skulle befria lika många ungdomar från arbetslöshet och vara en viktig injektion för regionens utveckling. Men de borgerliga bryr sig inte mycket om de västsvenska behoven. Hela vår motion om situationen och behoven i Västsverige -- där en femtedel av Sveriges befolkning finns -- avstyrks nu av de borgerliga, med en halv mening som motivering. Det är en ganska häpnadsväckande nonchalans. Slutsatsen av regeringens och de borgerligas agerande kan bara bli att de borgerliga sviker de arbetslösa ungdomarna i Västsverige och att de inte ser till det behov av ökade utbildningsinsatser som finns i Västsverige. Västsverige hade varit här skulle jag vilja fråga: Hur skall ni förklara för ungdomar i regionen att ni föredrar att de skall vara arbetslösa framför att rösta för de 1 750 högskoleplatser som Socialdemokraterna föreslår? Hur skall ni förklara för alla inom Västsveriges näringsliv och organisationer, som mycket hårt har tryckt på om ökade satsningar på utbildning, att ni röstar på att det skall vara 1 750 platser färre i Västsverige än vad Socialdemokraterna föreslår? Även om jag vet att det inte är särskilt meningsfyllt uppmanar jag de borgerliga kollegerna i Västsverige att rösta på de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Låt mig inledningsvis få yrka bifall till reservation nr 7, mom. 12, oavsett hur omröstningen utfaller gällande reservation 3. När riksdagen nu skall ta ställning till dimensioneringen av barn och ungdomspedagogisk utbildning sker detta mot bakgrund av ett något splittrat underlag. Regeringen hävdar i sin proposition, med instämmande av utskottets majoritet, att antalet utbildningsplatser bör skäras ner för att undvika en hög arbetslöshet i framtiden. Detta kan jag och medmotionärerna från Västmanland och Sörmland instämma i. Vi vill naturligtvis inte medverka till att människor utbildas till arbetslöshet. Men utskottet säger också: ''Att det är till nackdel för utbildningens kvalitet att bibehålla en utbildning med ett minimalt antal platser vid ett stort antal högskolor.'' Det gäller att ha en kritisk massa, sade Margitta Edgren nyss.

Visserligen har regeringen, med instämmande av utskottsmajoriteten, valt att kraftigt öka dimensioneringen vid högskolorna i Växjö, Kalmar, Kristianstad och Karlstad. Detta kommer att innebära att täckningsgraden högst väsentligt ökas i resp. län. De får över 200 årsplatser per 100 000 invånare. Kronobergs län får över 300. Då frågar man sig naturligtvis om dessa högskolor kommer att genomföra en utbildning av så stor omfattning som riksdagen nu ger dem resurser för. Då svarar utskottsmajoriteten: Nja, det är inte vår sak att lägga oss i hur man gör ute på högskolorna. Låter inte detta märkligt? Det bör sägas att det finns mycket tydliga signaler från flera högskolor om att man inte tänker utnyttja tilldelade platser för barn och ungdomspedagogisk utbildning. Men nu är inte utskottsmajoriteten orolig för kvaliteten längre, trots att detta var ett av skälen till att göra denna nedskärning och omlokalisering av utbildningsplatserna. Det skall också tilläggas att även högskolor med barn och ungdomspedagogisk utbildning i mindre omfattning troligtvis kommer att minska antalet utbildningsplatser. Detta visar ju med all önskvärd tydlighet att Per Unckel och hans stödpatrull i utbildningsutskottet har skapat ett resurstilldelningssystem som är både hårt reglerande och slappt, på samma gång. I en kommentar till regeringspropositionen uttrycks Sveriges Förenade Studentkårers åsikt om detta: ''Regeringens försök att centralplanera genom stora nedskärningar är dock en besvikelse. Så länge platserna är eftersökta anser SFS att de skall finnas kvar''. Vart tog egentligen den där omtalade friheten vägen? Det är lätt att instämma i kravet i reservation 1 om att en parlamentarisk arbetsgrupp skall tillsättas för att följa utfallet av det nya resurstilldelningssystemet. Det verkar faktiskt som om regeringen oroar sig mer för att det skall utbildas för många till arbeten inom barnomsorg och fritidsverksamhet än över att personalen skall räcka till i framtiden. Det är en något skrämmande tanke att utbildningsministern kanske utnyttjar fördelningen av utbildningsplatser som ett led i familjepolitiken. Ändå är det ju fullt möjligt att i framtiden hävda personalbrist som ett argument för ytterligare neddragningar inom barnomsorgen. Ni räknar väl inte med att en fortsatt hög arbetslöshet skall ge minskad efterfrågan på barnomsorg framöver. Bäva månde alla kvinnor som planerar att skaffa barn! Kanske har de både sänkt ersättning från föräldraförsäkringen och försämrade möjligheter till god barnomsorg att vänta. Vid institutionen för barn och ungdomsvetenskap vid högskolan i Eskilstuna/Västerås ser man nedläggningen som en klar politisk viljeinriktning. Jag skall citera en skrivelse därifrån: ''Det absolut enda argument som verkar finnas är: Mälardalens högskola specialiseras mot privat arbetsmarknad, alltså skall alla utbildningar för offentlig sektor bort. Det är ett nyliberalt ideologiskt hugskott från den moderate utbildningsministern.'' Ja, detta tycker jag att Per Unckel visade med all önskvärd tydlighet redan i debatten den 16 mars kring frågor ställda av Alf Egnerfors och mig. Då hade utbildningsministern den dåliga smaken att hota mig: Om ni fortsätter att driva kravet på bibehållen förskollärar och fritidspedagogutbildning kanske jag omprövar mitt beslut att ge er mer teknisk utbildning. Så talar en sann demokrat. Vi motionärer menar att det finns starka skäl för att examinationsrätten och 90 platser skall bibehållas vid Mälardalens högskola: Annars åderlåts Mälardalsregionen på 53 % av sina utbildningsplatser inom förskollärar och fritidspedagogutbildningarna. Antalet utbildningsplatser i regionen är redan före nedskärningen lägre än i övriga landet, i förhållande till befolkningsmängden. Annars minskar utbildningsutbudet främst för regionens kvinnor, som ofta på grund av sin sociala situation är geografiskt bundna. Annars måste 460 personer, som trots förslaget om nedläggning anmält intresse för att utbilda sig vid Mälardalens högskola, söka sin utbildning utanför regionen. Annars kommer regionen att lida stor brist på förskollärare i framtiden. Annars går regionen miste om förskollärare och fritidspedagoger som genom förlängd utbildning till 120 poäng erhåller större kompetens även i internationellt perspektiv. Annars befarar de fackliga organisationerna på sikt en sämre pedagogisk verksamhet inom förskola och skolbarnomsorg. Annars ges ej möjlighet att förverkliga det nya framarbetade utbildningsprogrammet med särskild inriktning mot naturvetenskap och teknik. Annars saknas möjligheterna att utbilda förskollärare och fritidspedagoger med särskild kompetens att stödja barn med annat hemspråk och annan kultur än den svenska, en av högskolans specialiteter. Annars, säger högskolans studentkår, blir det en förändrad jämvikt mellan könen bland studenterna. T.o.m. det kan påverka studiemiljön.

Herr talman! Utbildningsutskottet är ett av de utskott som har de allra flesta yrkanden att ta ställning till, det vet vi. Att det i denna flod av yrkanden kan hända att ett viktigt ärende drunknar och inte får den behandling det förtjänar är fullt förståeligt. Jag är rädd för att högskoleutbildningen för optiker är en sådan fråga. När motionärer från ett län går samman och motionerar om att förlägga utbildningen till just deras län, är naturligtvis risken stor att det hela avfärdas som en fråga om bypolitik och inte av särskilt stor vikt. Men, herr talman, högskoleutbildningen för optiker är inte en bypolitisk fråga. Det är inte heller frågan om vilket universitet som skall få uppdraget att anordna utbildningen. I dag finns det optikerutbildning på två platser i landet: i Stockholm och i Borensberg, som ligger mellan Linköping och Motala i Östergötland. Den nuvarande optikerutbildningen är en specialkurs i gymnasieskolan. Nu skall gymnasieutbildningen avskaffas, och optikerna skall högskoleutbildas. I och med högskolestatusen finns det alla skäl att koncentrera utbildningen till ett ställe, för större kommer den inte att bli. En förläggning till ett ställe har vi motionärer inget att erinra mot. Däremot har vi, som representanter för samtliga partier utom Moderaterna, svårt att förstå att det finns några som helst fördelar med att förlägga utbildningen till Stockholm. Vi menar att alla kända skäl talar för att det är Linköpings universitet som borde få uppdraget att anordna utbildningen. Både Karolinska institutet i Stockholm och universitetet i Linköping vill ha utbildningen och har gjort framställningar om detta. Att förlägga optikerutbildningen till universitetet i Linköping och ge just det universitetet rätt att utfärda optikerexamen innebär, som jag har sagt, många fördelar framför en förläggning till Stockholm. Universitetet i Linköping har en tvärvetenskaplig inriktning. Den medicinska utbildningen på Hälsouniversitetet är omvittnat god. Ögonkliniken är välkänd för sin kompetens. Optikers utbildning och yrkeskunskaper kommer även med en högskoleutbildning att baseras på medicinsk vetenskap, oftamologi, beteendevetenskap, teknologi och ekonomi -- för att nämna några områden. Alla dessa discipliner finns väl representerade inom universitetet i Linköping. Herr talman! Under snart 30 år har Stefanskolan i Borensberg samarbetat med ögonkliniken på universitetssjukhuset när det gäller den medicinska utbildningen. Fortbildningskurser för redan yrkesverksamma optiker anordnas i samarbete mellan Stefanskolan och universitetet. Flera andra kurser på högskolenivå har genomförts av Stefanskolan och universitetet i Linköping tillsammans. Man har också haft uppdragsutbildning inom områden fysikalisk optik och optiska instrument med FFV i Linköping. Det är alltså litet märkligt att först propositionen och sedan utbildningsutskottet utan motivering helt sonika ger Karolinska institutet uppdraget att stå för den kommande högskoleutbildningen för optiker. Vi som har haft tillfälle att sätta oss in i ärendet menar att fördelarna för Linköping väger över i valet mellan Stockholm och Linköping. Nu tror inte ens jag att Karolinska institutet i och för sig inte skulle klara av att ordna en bra högskoleutbildning för optiker. Det tror jag visst att man kunde. Men så länge det handlar om att ha utbildningen på ett ställe och vi måste välja mellan Stockholm och Linköping, är det olyckligt att man varken i propositionen eller i utbildningsutskottets betänkande har motiverat sitt val. Vi undrar vad det är som talar för Karolinska institutet. Det står inte ett enda ord om detta i betänkandet. Vad är det för kunskaper om dessa två ställen som utskottets majoritet har men som den inte vill skriva om? Jag utgår från att man har några sakliga argument när man gör det val som man gör. Vad är det ni vet som vi motionärer inte vet? Kan det vara så enkelt att blotta namnet Karolinska institutet låter så förtroendeingivande, att man därför har gått den lättaste möjliga vägen och valt det man känner till? Om det inte är slentrian som avgjort, vore jag och mina medmotionärer mycket tacksamma om vi kunde få ett klargörande och fick höra argumenten för Karolinska institutet. Vi är naturligtvis beredda att omvärdera vårt ställningstagande, om det finns starka argument som ensidigt talar till Stockholms fördel. Från studiesocial synpunkt väger Borensberg och Linköping klart över. I Borensberg är det, för att ta ett exempel, inga problem för studenterna att hitta bostad. Kommunikationerna till Linköping är goda. I Stockholm är det däremot mycket svårt att få tag på ett studentrum. Avstånden är stora, och det finns en risk för att den lilla gruppen högskoleoptiker drunknar i den stora studentkåren. Borensberg, och all den moderna utrustning som krävs för optikerundervisningen finns redan. Herr talman! Jag tror inte att jag behöver argumentera mer för detta. Min och mina medmotionärers slutsats är alltså att optikerutbildningen bör förläggas till universitetet i Linköping. Där finns den samlade kompetens som behövs för att utveckla optikerutbildningen. Borensberg kan tas till vara på ett sätt som gör det hela ekonomiskt försvarbart. Det har många fördelar. Herr talman! Jag tror inte heller jag behöver argumentera mer mot Karolinska institutet. Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 22 i betänkandet.

Herr talman! Jag tycker att vi tillsammans skall glädjas åt att optikerutbildningen nu blir en treårig högskoleutbildning. Det har jag och Elisabeth Persson önskat länge. Regeringen har gjort den bedömningen att ansvarigt för utbildningen skall vara Karolinska institutet. Men det i sig innebär inte att optikerutbildningen absolut skall bedrivas i Stockholm. Ansvaret för utbildningen är en sak, men det betyder också att det finns möjligheter att använda kompetens, kunnande, lokaler och utrustning som finns t.ex. vid Stefanskolan i Borensberg. Vad här läggs fast är att Karolinska institutet skall ha det sammanhållande ansvaret. Är det så bra i Linköping och i Stefanskolan som det har sagts, utgår jag från att man i Karolinska institutet är så klok att man använder det underlag som redan finns. Det är också ett sätt att få ut mer verksamhet för samma pengar, en hushållning med begränsade resurser, något som vi ju alla är angelägna om.
Herr talman! Också jag är glad över att det blir en högskoleutbildning. Den här frågan har tidigare diskuterats i kammaren många gånger. Men handen på hjärtat, Margitta Edgren, detta är väl att gå över ån efter vatten! Frågan är om huruvida universitet i Linköping är kompetent att vara huvudman för denna utbildning eller inte. Finns det kanske -- som vi hävdar -- fördelar med att just universitetet i Linköping blir huvudman? Vad är det som skulle göra att resurserna utnyttjas bättre om Karolinska institutet blir huvudman? Jag tycker att det vore sanslöst. Visserligen måste man pendla, men även om man åker med snabbaste förbindelsen, X2000, mellan Stockholm och minuter med buss till Borensberg. Dessa transportkostnader och tidskostnader som uppstår, oavsett om det gäller förflyttning av studenter eller av lärare, elimineras om man låter universitet i Linköping ha huvudmannaskapet. Jag är angelägen om att få svar på min fråga. Finns det några skäl som gör att inte universitetet i Linköping är fullt kompetent att stå som huvudman för utbildningen? Jag tror inte att det är på det sättet. Jag kan tänka mig att om universitetet i Linköping på ett tidigare stadium hade varit bättre med sin marknadsföring, hade det här problemet kanske inte uppstått. Några sakliga skäl -- att man saknar kompetens i Linköping, att man inte har erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete, att man inte har erfarenhet av att inrätta nya högskoleutbildningar -- finns inte. Tvärtom, jag vill hävda att man är väl så kompetent, såväl i Linköping som i Stockholm. Margitta Edgren, jag är ledsen, men om det är ett slags resursresonemang som ligger bakom, har ni nog ärligt talat hoppat i galen tunna.

Herr talman! Representanter från Östergötland ur alla partier, förutom Moderaterna, har väckt en gemensam motion, där vi hemställer att optikerutbildningen skall bedrivas vid universitetet i Linköping och att Borensberg skall kunna fortsätta att utgöra en bas för utbildningen. Mot bakgrund av att vi har denna gemensamma motion med företrädare från sex av riksdagens partier, är det med besvikelse som jag har tagit del av utskottets betänkande i denna del. Förhoppningen var givetvis att det skulle finnas motsvarande stöd i utbildningsutskottet som det vi lyckades samla i länet. I betänkandet står att utskottet inte har funnit skäl att frångå regeringens bedömning att Karolinska institutet bör bli ansvarigt för optikerutbildningen. Men regeringens bedömning vilar på felaktiga grunder. I propositionen om högre utbildning för ökad kompetens anges som skäl för förslaget att ''en så stor del av utbildningen redan bedrivs i Stockholm att Karolinska institutet därför får i uppdrag att anordna utbildningen''. Som jag redan nämnt, stämmer inte detta. På Stefanskolan finns det dessutom många veckoslutskurser för både optiker och legitimerade optiker. Läsåret 1992/93 har dessa kurser samlat totalt ca 70 deltagare. Kurserna hålls under tre alternativt fem veckoslut. Vid S:t Eriks gymnasium hålls inga veckoslutskurser för optiker. Vid en närmare jämförelse kan det alltså konstateras att det finns lika många platser i utbildningen i Borensberg som i Stockholm. Det som väger över för Borensberg är att genomströmningen där är större, dvs. att man där utbildar fler med samma resurser. Slutsatsen av detta blir att utbildningen är billigare i Borensberg samtidigt som den håller en hög kvalitet. Alla argument talar för att utbildningen bör förläggas där. Dessutom framförs i propositionen att om Linköpings universitet skall anordna utbildningen, förutsätts en flyttning från Motala till Linköping. Inte heller detta stämmer. Förutsättningen är att stora delar av utbildningen även i framtiden skall bedrivas på Stefanskolan i Borensberg, där omfattande resurser redan finns i form av lokaler, inredning, utrustning och lärare. Precis som Elisabeth Persson sade har optikerutbildning bedrivits vid skolan i Borensberg sedan 1956, dvs. under 37 år. Det är en lång och värdefull tradition som bör tillvaratas. Att förlägga den nya optikerutbildningen till universitetet i Linköping och ge universitetet rätt att utfärda optikerexamen skulle innebära många fördelar såväl för utbildningen i sig som för regionen. Elisabeth Persson har tidigare varit inne på att universitetet i Linköping har en stark tvärvetenskaplig inriktning. Alla de discipliner som behövs för en optikers utbildning och yrkeskunskaper finns på universitetet. Samarbete mellan ögonkliniken på universitetssjukhuset och Stefanskolan har pågått i 30 år. Dagens beslut handlar om att koncentrera utbildningen till en ort. De skäl som i propositionen anses tala för att utbildningen bör förläggas till Stockholm är felaktiga, vilket jag härmed har påvisat i mitt inlägg. Vi kan därför utgå ifrån att det inte föreligger några avgörande skillnader mellan Stockholm och Linköping i själva sakfrågan. Det framstår därför som självklart att utbildningen bör förläggas till Linköpings universitet och att Stefanskolan i Borensberg får utgöra en bas för utbildningen. Vi talar ofta i denna kammare om behovet av att decentralisera olika verksamheter. Optikerutbildningen har funnits under 37 år i Borensberg. Att nu utan vägande skäl centralisera denna till Stockholm kan inte vara riksdagens egentliga mening. Med hänvisning till vad jag har anfört i denna fråga yrkar jag bifall till reservation nr 22 under mom. 79 Herr talman! Jag förväntar mig att riksdagen bifaller reservationen och därmed också den flerpartimotion som har väckts från Östergötland, vilket innebär att optikerutbildningen skall bedrivas vid universitetet i Linköping. Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 22.
Herr talman! Jag vill bara lyfta fram det som Sonia Karlsson sade, att just det som kan se ut som ett argument för att förlägga utbildningen till Karolinska institutet är ett resonemang om att man där har haft större delen av den totala utbildningen. Det var utmärkt att Sonia Karlsson påpekade att så faktiskt inte är fallet. Detta resonemang måste grunda sig på en desinformation till departementet. Jag har stor förståelse för att sådant kan hända. Som jag sade i mitt anförande har jag också stor förståelse för att vissa ärenden kanske inte får den seriösa behandling som de förtjänar. Nu har både riksdagen och utskottet efter denna debatt möjlighet att rätta till detta dåligt underbyggda förslag genom att rösta för motion Ub22, vilket jag hoppas att man kommer att göra. Jag tycker inte att man skall se det som någon form av prestigeförlust att förlora. Sonia Karlsson har framhållit detta argument på ett bra sätt. Från någon annan har jag inte hört några andra argument som talar för Stockholm.

Herr talman!

I övrigt yrkar jag bifall också till de reservationer som Berit Löfstedt tidigare har yrkat bifall till under debatten. Herr talman! I flera motioner har vi socialdemokrater från Dalarna framfört våra synpunkter och önskemål när det gäller den högre utbildningen vid Högskolan Falun/Borlänge. Högre utbildning och forskning blir allt viktigare som regionalpolitiskt styrinstrument. Den blir allt viktigare för den enskilda människan och hennes möjligheter till egen utveckling samt hennes möjligheter att skaffa sig en plats på arbetsmarknaden. Den blir också allt viktigare för näringslivets möjligheter att förse sig med anställda som har hög och rätt kompetens i sin yrkesutövning. I Kopparbergs län har vi en, vid jämförelse med övriga landet, låg utbildningsprofil. Vi har också ett mycket kärvt arbetsmarknadsläge, mycket på grund av att de stora basnäringarna inom järn och skogshantering har omstrukturerats och rationaliserats. Det behövs färre anställda i företagen, men de som skall anställas behöver en annan kompetens än tidigare. I vår region finns en mycket stark efterfrågan på högre utbildning. Det är oerhört viktigt att utbildningen vid vår högskola tillåts att expandera. Det är därför med besvikelse jag konstaterar att utbildningsutskottets majoritet har avslagit de socialdemokratiska motionskraven om en utbyggnad på 10 000 årsstudieplatser för landet, av vilka Högskolan Falun/Borlänge skulle ha tilldelats ytterligare 300 platser. Med små ekonomiska insatser hade vi kunnat ge arbetslösa ungdomar, kvinnor och män samt även de människor som redan har arbete, men som behöver stärka sin kompetens inför framtida behov, en hjälpande hand samtidigt som landet och näringslivet hade getts en resurs inför framtiden. Det hade kunnat hjälpa de ungdomar som nu går ut gymnasieskolan att se möjligheter i stället för svårigheter. En annan besvikelse gäller lokaliseringen av den barn och ungdomspedagogiska utbildningen. Enligt betänkandet vidhåller utskottsmajoriteten propositionens förslag om att lägga ner utbildningen vid tre högskolor. Jag har, liksom mina partikolleger i utskottet, insikt om att antalet utbildningsplatser bör skäras ned. Men nedskärningen bör inte drabba bara tre högskolor utan de bör delas upp även på andra högskolor som bedriver utbildningen. Som framhållits i vår dalamotion har framför allt förskollärarlinjen en regional rekrytering. Det betyder att länets arbetsmarknad inom denna sektor försörjs av Högskolan Falun/Borlänge. Länets kommuner ser med oro på möjligheterna att rekrytera utbildad personal och att vidareutbilda personal till sin barnomsorg. Det är dessutom ett mycket ogenomtänkt förslag som regeringen har lagt med tanke på det växande samarbete som sker mellan verksamheterna inom barn och ungdomspedagogiken och grundskolan. Det är ett hårt slag mot de kvinnor som genom att utbildningen finns nära hemorten sett en möjlighet att få en fast förankring på arbetsmarknaden efter genomgången utbildning. Vad beträffar Högskolan Falun/Borlänge bör därför av flera skäl de 60 utbildningsplatserna, som vi har föreslagit i vår motion, behållas. Högskolan bör också fortsättningsvis få behålla sin examensrätt till denna utbildning. Herr talman! Jag är även kritisk mot de förslag till resurstilldelningssystem som finns i betänkandet, även om det är bättre än det förslag som regeringen har lagt i sin proposition. Det kommer att missgynna de mindre högskolorna, framför allt de som har verksamheter i glesbygd och högskolor som bedriver distansutbildning eller utbildning på halvfart. Herr talman! Jag har yrkat bifall till den tidigare socialdemokratiska reservationen av Berit Löfstedt, men också till det särskilda yrkandet som har framförts här under debatten.

Herr talman! Jag har inte på något sätt för avsikt att gå i svaromål med någon av de tidigare debattörerna, därför att utskottsmajoriteten på ett alldeles förträffligt sätt har företrätts av Margitta Edgren och Tuve Skånberg. Margitta Edgren har också utförligt bemött de senaste inläggen. Därför berör jag inte dessa. Jag vill som avslutning på den här debatten göra det som jag tror att utbildningsministern skulle ha gjort om han hade kunnat vara här i dag, nämligen tacka för en viktig och intressant debatt. Jag tänker också göra några få allmänna kommentarer. Utbildningsutskottet har ju haft en mycket intensiv vår och ytterligare debatter kommer att följa. Proposition 1992/93:169 är en del i fullföljandet av regeringens reformstrategi, en strategi i tre steg som lades fast i princippropositionen Universitet och högskolor -- frihet för kvalitet. Steg 1: att skapa frihet och incitament för utveckling och kvalitet inom statliga universitet och högskolor, steg 2: fasta och entydiga regler för relationerna mellan staten och fristående universitet och högskolor samt steg 3: ett förändrat ickestatligt huvudmannaskap för vissa universitet och högskolor. Vi kommer här i kammaren inom kort att fortsätta debattera den här strategin. Riksdagens beslut i december 1992 ger statliga universitet och högskolor ökad frihet, bl.a. när det gäller studieorganisation, utbildningsutbud, antagning av studenter och disposition av resurser. Lag och förordning ger garantier för kritiskt tänkande, forskningens frihet och rättssäkerhet, för funktionella beslutsformer och ett tydligt ledningsansvar. Vi får en internationellt gångbar examensordning. Och nu får vi ett nytt resurstilldelningssystem, ett utbildningsuppdrag för varje högskola och regler för examensrätt för fristående högskolor. Den ökade friheten kombineras med stimulans till nytänkande, kvalitetskonkurrens och ett effektivt utnyttjande av resurser. Universitet och högskolor får vida ramar men samtidigt en skyldighet att genom en ständigt pågående utvärdering och omprioritering förnya och utveckla. Detta har Margitta Edgren på ett utmärkt sätt beskrivit i denna debatt. Den högre utbildningens kvalitet och omfattning är av avgörande betydelse för Sveriges konkurrenskraft och för den enskilde. Behoven av ökad kunskap ökar ständigt. Detta är en kraftig utmaning för vårt land. Och universiteten och högskolorna spelar en mycket viktig roll. Jag håller med Berit Löfstedt om att det är svårt att fånga universitetens och högskolornas roll i ord. Men ett är dock säkert, nämligen att deras möjligheter att självständigt fatta viktiga beslut frigör kreativitet och nyskapande. Den högre utbildningen måste byggas ut kraftigt. Och så sker nu. Sverige måste ha minst lika stor del av varje ungdomsgrupp i högre utbildning som andra länder. Fler måste välja längre utbildningar. De tekniska och naturvetenskapliga områdena måste förstärkas. Men samtidigt måste utbyggnaden göras på ett sätt som säkerställer kvaliteten, vilket betonas både i propositionen och av utskottets majoritet. Det är en utomordentligt viktig avvägning som måste göras. Regeringens strategi och reformarbete stärker de studerandes möjligheter. Mångfald och flexibilitet i utbildningsutbudet stimuleras, och detta ökar de studerandes möjligheter att välja ämnen och inriktning på studierna. Konkurrensen om studenterna kommer att leda till lösningar som bättre tillgodoser studenternas krav och önskemål och dessutom till högre kvalitet. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag framhålla att vi med detta betänkande tar ett stort steg mot en förstärkt grundutbildning vid universitet och högskolor.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

Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret, som jag har haft tid att läsa några gånger. Svaret innehåller en hel del bra information. Men jag skulle nog vilja diskutera en del saker som inte finns med där. Det är litet tråkigt att den här konferensen har fått så pass litet uppmärksamhet, i alla fall i Sverige. Det gäller ju ändå parlamentarikernas koppling till den stora världsmiljökonferensen i Rio, den största konferens som FN någonsin har haft. Visserligen deltog inte 180 länder i Brasilia utan bara ett femtiotal. Men där fanns ändå en ansenlig mängd företrädare för den värld som vi lever i. Om jag minns rätt kom det folk från alla regioner i världen. Det är väldigt viktigt att parlamentarikerna är ordentligt engagerade i sådana här frågor. Till syvende och sist är det ju de som skall fatta besluten. Regeringarna är i stället verkställande organ. Det intressanta med uppföljningskonferensen i Brasilia ett halvår efter konferensen i Rio är att ställningstagandena var så pass radikala som de var. I vissa stycken blev jag faktiskt något överraskad över diskussionen. I andra stycken blev jag kanske besviken. Precis som miljöministern tycker också jag att Riokonferensen var en framgång, i alla fall i den meningen att det var många länder som var representerade där och att man lyckades enas på så många punkter som man gjorde. Men det är klart att man från svensk sida kan känna en viss besvikelse över att en hel del av besluten nog var återhållsamma och litet avmätta. Jag tycker att det är bra, som sägs i svaret, att det pågår en remissomgång i Sverige. Om det är rätt som sägs i miljöministerns svar -- och detta verkade vara mycket positivt -- om alla kontakter som tagits, borde det borga för att en hel del svarar. Jag hoppas verkligen att många kommuner verkligen ställer upp och gör en lokal Agenda 21. Vidare är det intressant att ta del av informationen om arbetet med ökenspridningskonventionen och Sveriges engagemang i det avseendet. I min interpellation har jag tagit upp de frågor som jag tycker är viktigast och som berör Sverige. I det sammanhanget vill jag utveckla ytterligare några tankar. Miljöministern nämner biståndsmålet -- 0,7 % av BNP fram till år 2000. Årtalet lyckades man inte enas om på Riokonferensen. Volymen däremot är man överens om sedan tidigare. Naturligtvis är det väldigt viktigt att vi i Sverige, trots att vi backat en del vad avser biståndet, fortsätter att driva kravet på 0,7 % av BNP och att vi internationellt är mycket aktiva härvidlag. Jag förutsätter att även nuvarande regering är aktiv här. Vidare kommenterade miljöministern nationalräkenskaperna. Jag vet att regeringen har tagit en del initiativ och att Konjunkturinstitutet är inkopplat. Däremot känner jag en viss osäkerhet när det gäller den tid som detta kommer att ta. Om jag minns rätt skulle man behöva ha fem år på sig för att hinna prestera ett slutresultat. Sedan undrar jag om det bara är Konjunkturinstitutet som är inkopplat på detta. Forskarvärlden och kanske också en rad myndigheter borde ägna sig åt den här frågan, som onekligen är oerhört viktig. Det gäller alltså att koppla samman miljö och ekonomi. Om vi inte lyckas göra det på lång sikt, kommer vi förmodligen att vara väldigt illa ute när vi skall lösa de olika problemen. Ekonomin är ju grundläggande för våra möjligheter att lösa problemen. Därför är det också väldigt viktigt att vi diskuterar vår skattepolitik. Det är väsentligt att vi får en grönare skattepolitik. Vi socialdemokrater säger i våra två stora miljömotioner att vi vill vidareutveckla skattereformen i den riktningen. Det som sägs i svaret om den biologiska mångfalden är också bra. När det så gäller FN-kommissionen, som miljöministern också talar om, är det väldigt viktigt att Sverige driver på samt att vi får mätbara mål men även, som jag skriver, preciserade delmål och tidtabeller. Den svenska linjen inför Riokonferensen var ju att vi skall vara konkreta för att driva utvecklingen framåt. Men miljöministern ger inte något tydligt svar i det avseendet. Jag frågar därför om det också är den nuvarande regeringens linje att driva miljöpolitiken så att vi kan sätta upp konkreta mål som vi sedan strävar efter att nå. Det har sagts att klimatkonventionen måste vidareutvecklas i nämnda riktning. På Brasiliakonferensen krävdes just konkreta mål att sträva mot. Men USA ville inte ställa upp på det. Jag hoppas att den nya administrationen är mer intresserad. Dessutom hoppas jag att den inte bara är intresserad av att mötas för att diskutera den här konventionen utan att den också är beredd till konkretiseringar. Jag har fått information om att man i USA vill belägga importen med en koldioxidskatt. Det skulle innebära att exempelvis svenska varor, som redan är belastade med en sådan skatt, belastas en gång till när de kommer till USA. Det skulle kunna leda till att svensk industri sätter sig till motvärn mot exempelvis en höjning av den svenska koldioxidskatten. Detta vore inte bra för vår miljöutveckling. Jag skulle vilja höra vad miljöministern har för synpunkter i den frågan och om han har kommit i kontakt med den.

Herr talman! Efter Berndt Ekholms kommentarer här har jag nog inte särskilt stor anledning att vidareutveckla dessa frågor. Det är riktigt att regeringar är exekutiva organ. Men regeringar är också förhandlande organ, vilket är viktigt i sådana här internationella sammanhang. Jag vill starkt understryka just detta. Det är därför som jag i mitt svar har ägnat ett betydande utrymme åt parlamentarikerkonferensen. Det gäller då de punkter som den har tagit upp och att den har uppmärksammats för litet. Där har vi, riksdagen och regeringen, naturligtvis ett ansvar när det gäller att försöka förbättra situationen. Också jag hoppas att kommunremissen innebär att vi verkligen snabbt får fram lokala handlingsprogram. Det finns ingenting från de konferenser som regeringen eller Miljö och naturresursdepartementet har anordnat som jävar det påståendet. Det är många som kommer till konferenserna, och intresset är stort. När det gäller ökenspridningen kan jag säga att vi under förhandlingarna inför Riokonferensen, och även därefter, fått ett betydande förtroende. Vi har ju inte mycket öken att hänvisa till, så det är inte på den grunden som vi leder detta konventionsarbete. Däremot är frågan om ökenspridningen en av de allra viktigaste frågorna vid uppföljningen av Riokonferensen. Sverige spelar där en aktiv roll genom ordförandeposten. Det arbetet etappredovisades för ett par veckor sedan på När det gäller nationalräkenskaper, ekonomi och ekologi är det korrekt att det bara är nationalräkenskapsdelen som ligger på Konjunkturinstitutet. Även SCB är involverat. Naturvårdsverket är involverat när det gäller att ta fram miljöindex. På departementet har vi dessutom tagit fram rapporter om miljöskulden. Vidare arbetar vi från våra utgångspunkter på att få in de här frågorna i relevanta kommittér inom GATT. Det handlar alltså om miljö och handel. Jag antar att det har spritts att vi har haft konferenser på bl.a. det temat inom ramen för Miljövårdsberedningen. Det här är således bara en del av ett stort och viktigt arbete. Att man har fått lång tid på sig beror på våra erfarenheter av utvecklingen i detta sammanhang. OECD tog upp de här frågorna första gången 1969. Ändå är man inte framme vid något mål. Detta skall inte uppfattas som ett försök att skylla på internationella organ. Vi vet att det tar sin tid att arbeta med de här frågorna nationellt och att även koppla dem till möjliga internationella lösningar. I den här uppgiften föreligger också i fortsättningen ett förhandlingsarbete. Detta har vi självfallet anledning att förbereda oss för. När det gäller att vidareutveckla skattereformen har jag inget ytterligare att tillägga. Jag tycker också att det är viktigt att man tänker i termer av, som vi var inne på i debatten tidigare i dag, samlade produktionsfaktorer. Men det är inte säkert att den belastning -- avgifter, skatter eller vad man nu använder -- som vi har i dag är den optimala. En skatteväxling, där man sänker skatten på arbete och ökar den på olika typer av miljöbelastande råvaror eller användningen av sådana, är självfallet en nödvändig utveckling. Beträffande den biologiska mångfalden kommer vi med en proposition som sannolikt delas upp i två steg, för att vi snabbt skall komma fram till en ratifikation och snabbt få i gång processen internationellt, så vi medverkar i den. Det är möjligt att det innebär att riksdagen kan sambehandla de här propositionerna i ett andra led, som mera utförligt inkorporerar det arbete vi själva skall göra på det området. När det gäller Commission for Sustainable Development, som den heter, CSD, är jag kanske litet vagare i svaret. Det är möjligt. Men det beror på att den inte har startat sin verksamhet ännu. Första mötet kommer i juni. Jag kommer själv att medverka där, under den ministerperiod som man lägger in, för att följa det arbetet under ett antal dagar. Jag instämmer naturligtvis i att det är positivt att den nya amerikanska administrationen, som jag redan har sagt i svaret, har en annan attityd, när det gäller både biologisk mångfald och klimatkonventionen. Jag vet att man har funderingar på att lägga in koldioxidavgift på importerade varor. Jag är också mycket skeptisk till den modellen, för den kan skapa en del grus i maskineriet.
Herr talman! Det är viktigt att Sverige aktivt bevakar vad det här gruset eventuellt kan innebära. Det är naturligtvis inte bra om en sådan åtgärd får som effekt att andra länder inte vill göra effektiva insatser när det gäller koldioxidavgifter eller skatter. Åter till frågan om nationalräkenskaperna. Min uppfattning är att intresset bland ekonomerna -- i alla fall i vårt land, och jag tror att det är så i många andra länder också, kanske i de flesta -- för att ge sig i kast med att hitta lösningar på problemet med kopplingen ekologi--ekonomi tyvärr är svagt. Jag är förvånad över att det inte är starkare. Det skulle vara ett nytt forskningsfält, som det vore spännande att ta sig in i. Men det tycks inte vara så. Då tror jag att vi politiker måste vara mycket drivande. Ett led i det kan vara att man jobbar med många olika kanaler. En kanal som jag tycker verkar intressant, och som vi i mitt parti har motionerat om, är att vi på universitetet får in bl.a. professorstjänster inom det här området och att vi kan få in andra tjänster också så att våra högskolor i ökad utsträckning ägnar sig åt detta. Det kan man i viss utsträckning styra politiskt. Jag tror att det är en väldigt viktig väg att gå, utöver att utnyttja våra myndigheter och institut av olika slag. Jag tror att det är bra om många arbetar med detta. Sedan skulle jag vilja lyfta fram en ny fråga. Det gäller Riodeklarationen. Det var intressant att man i Brasiliakonferensen beslutade sig för att kräva att den här deklarationen skulle utvecklas till bindande Earth Charter, som det heter på engelska, som det var tänkt från början. Man tyckte att det skulle vara lämpligt att ha som målsättning för FN:s jubileum 1995 -- det måste väl bli 50-årsjubileum, om jag räknar rätt -- att kunna anta en förnyad Riodeklaration som en bindande stadga. Det skulle jag gärna vilja höra miljöministerns kommentar till. En annan fråga som också tas upp, som jag tycker är mycket viktig, är att GATT, UNCTAD och en del andra institutioner måste koppla ihop miljö och handel. Bl.a. sägs att man måste arbeta med miljökonsekvenser också när det gäller handel. Man kunde där fråga sig: Skulle inte vi från svensk sida göra en miljökonsekvensöversyn av våra handelsavtal i den takt vi orkar för att se efter att de är förenliga med en god miljö? Det skulle också vara ett sätt att visa att vi är pådrivande i politiken. Jag har inte hört att vi har tagit några sådana initiativ. Jag skulle vilja höra hur miljöministern ser på detta.
Herr talman! Det är riktigt att det behövs en breddning av de ekonomiska kunskaperna och intresset på området miljöekonomi, även om det finns åtskilliga som arbetar med det. Ett sådant exempel i Sverige är Beijerinstitutet, som faktiskt är väldigt starkt inriktat på ekologisk ekonomi och som dessutom har mycket bra förbindelser med åtskilliga forskare både i öst och i väst. Jag har själv varit där och diskuterat med dess representanter. I det fallet är Beijerinstitutet ett klart föredöme. Det har kopplingar via sina medarbetare till befintliga högskolor. När det gäller frågan om bindande charter kan inte Sverige ha någon anledning att motsätta sig en sådan utveckling. Frågan är hur mycket man kan komma överens om i den formen. Jag tycker att de principer som redan finns i Riodeklarationen är bra och att man naturligtvis har anledning att verkligen följa upp även hur denna deklaration kommer att tillämpas framöver. Det är där som principerna finns, t.ex. försiktighetsprincipen, naturligtvis förorena-betala-principen och andra sådana grundläggande instrument, som börjar bli mer och mer generellt använda. Det är klart att det inte är möjligt att i förväg säga vilken metod som är den bästa. Men om det i CSD-arbetet kommer att visa sig att den här typen av deklarationer inte leder till framgång är det klart att man skall gå vidare och använda starkare metoder, dvs. bindande fördrag. När det gäller handeln är det fel att säga att vi ingenting har gjort. Det första vi gjorde var att skriva in kopplingen miljö och handel i regeringsförklaringen hösten 1991. Vi har därefter aktiverat oss och även GATT har aktiverat sig på det här området. Jag har haft samtal med EG kommissionens medlemmar för att utröna deras attityder. Det är viktigt att de är med i ett sådant här arbete. Den konferens vi hade i miljövårdsberedningen om miljö och handel hade just till syfte att vi själva skulle lyfta de här frågorna på hemmaplan. Det är ett prioriterat område som vi arbetar vidare med. Det är mycket möjligt att man så småningom kan komma fram till en översyn av de avtal som är aktuella. Det viktiga arbetet är naturligtvis att få utnyttja det momentum som finns i att den amerikanska administrationen har börjat ägna sig åt ett tänkande på det här området. Det är inte ofta som man har fått så pass positiva signaler om förståelse för ekologisk ekonomi. Det är det ena. Det andra är att vi hoppas att de 6--7-åriga förhandlingarna inom GATT skall kunna avslutas, förhoppningsvis under det här året, och att man skall kunna gå vidare internationellt med miljö-- handel-perspektivet. Det är klart att vi hela tiden har anledning att driva på för en sådan utveckling och samtidigt efter förmåga arbeta på hemmaplan kring de här frågorna, för att utveckla metoder och strategier för hur vi skall kunna få en bättre sakernas tillstånd när det gäller miljö--handel.
Herr talman! Hade tanken om den bindande chartern 1995 varit en åsikt från en enskild riksdagsman eller ett enskilt land hade den kanske varit mindre realistisk. Men om det är världens parlamentariker som uttrycker den här uppfattning får den naturligtvis en helt annan tyngd. Miljöfrågan är en av de viktigaste framtidsfrågorna, och man bör rimligen använda ett jubileum till att se framåt och inte bakåt. Med tanke på FN-jubileet 1995 blir det intressant att sondera möjligheten att gå vidare med den här stadgan till det som den var tänkt att bli från början. Jag inser att det finns problem på vägen. Det är säkert så. När det sedan gäller frågan om miljö och handel hoppas jag att jag inte uttryckte mig på det sättet att regeringen inte har gjort något. Jag pekade på själva handelsavtalen. Jag har aldrig hört att vi har gått igenom våra handelsavtal och sett om de håller ur ekologisk synpunkt. Vi granskar till punkt och pricka om de håller ur ekonomisk synpunkt. Men vi har inte kommit längre än till en idédebatt om att granska avtal vad det gäller miljöfrågan. Man kanske inte kan granska alla avtal. Det finns ju små och stora. Men när det gäller de större avtalen som har effekter på miljön borde man ta till sig det här förslaget. Det har ju kommit från andra håll tidigare. Miljökonsekvensbeskrivningar är ju något som vi intresserar oss för också i Sverige och i Europa. Detta är ju ungefär samma sak, i alla fall bra nära. Det känns viktigt att göra detta. Det känns också viktigt att nästa GATT-runda blir en miljörunda. Vi har inte tid att vänta längre nu. Handeln är så avgörande för hur vi får en god miljö. Det vi vet från kretsloppspropositionen och från andra insatser som är gjorda. Det borde vi kunna vara ense om. Eftersom det här, vad jag förstår, är min sista replik vill jag lyfta fram ytterligare en fråga från den här konferensen. Det gäller frågan om skogsprinciperna. Där ansågs det också att vi borde ta ett steg till, precis som när det gäller Riodeklarationen, och förhandla vidare om en ramkonvention. Det var också avsikten från början, men olika länder motsatte sig det. Jag undrar om Sverige framöver har något intresse av att sondera möjligheterna för att skärpa upp dessa principer i linje med vad man föreslår från den här konferensen och i linje med vad som var tänkt från början. Den sista punkten som är intressant är att Brasiliakonferensen föreslår att vi skall skära ner våra utgifter för att vi skall klara stödet till en hållbar utveckling i framför allt u-länderna. Man pekar på att vi måste skära ner bl.a. de militära utgifterna. Det tycker jag var ett mycket intressant uppslag som stämmer väl med min politiska övertygelse. Nu vill jag fråga miljöministern om han också kan tänka sig att dela en sådan synpunkt. Vi har t.ex. föreslagit att vi skall överföra miljöpengar till Östeuropa. Det är ett stöd, och det är även säkerhetspolitik.
Herr talman! Nu vidgar Berndt Ekholm dessa frågor en aning. Men jag skall gärna kommentera dem i alla fall. Låt mig börja på handelsområdet. Där är det viktigt att vi lyfter upp dessa frågor till att bli stora internationellt just nu. Det kan med fördel ske i första hand inom GATT, men även i de regionala samarbetsorganisationerna. Vi kanske inte ägnar oss så mycket åt miljökonsekvensbeskrivningar just nu. Det beror på att vi ägnar oss mycket åt handelspolitik genom de EG-förhandlingar som pågår. Det är där vi lägger tyngdpunkten. På område efter område undersöker vi för och nackdelar och hur vi skall tillämpa högt ställda ambitioner på miljöområdet i det kommande europeiska samarbetet. Det är precis vad det handlar om egentligen. Det är det arbetet som vi av naturliga skäl lägger ner huvuddelen av våra ambitioner på just nu. Vidare har vi frågan om principerna för skogen. Det är riktigt att det var ett av de svårare områdena som diskuterades i Rio. Jag vet relativt detaljerat hur det gick till, eftersom jag var med i slutförhandlingarna. Jag vet vilka spänningar som fanns mellan u och i-världen. Delvis finns de spänningarna kvar. De har inte försvunnit. Vi har låtit försiktiga personliga sonderingar göras med hjälp av en känd svensk ambassadör, Ola Ullsten. Det har skett med regeringens goda minne, främst från Jordbruks-och miljödepartementen. Samtalen har inte lett någonstans än så länge. Men det finns möjligheter att fortsätta sonderingarna i samband med CSD mötet. Jag har i samband med UNEP-mötet för två veckor sedan fört samtal med min indiske kollega på området. Indien, Malaysia och en del andra sydoch sydostasiatiska stater är av stor betydelse om det över huvud taget skall gå att komma vidare. Informella kontakter kommer att finnas. Jag vill nämna att vid UNEP-mötet gjordes en koppling till det militära. Vi har börjat med att informera andra länder om vad den svenska militären och det svenska försvaret gör och avser att göra för att få en bättre miljö -- i varje fall städa efter sig när man har förstört den.

Herr talman! Lars Biörck har frågat mig om regeringen avser utreda frågan om det lämpliga i att subventionera ett bränsle som ur kretsloppssynpunkt har flera likheter med högt beskattade fossila bränslen. Det bränsle som Lars Biörck har i åtanke i detta sammanhang är torv. Koldioxidskatten uppgår i dag till 32 öre/kg utsläppta mängder koldioxid och omfattar oljeprodukter, kol och naturgas. Med hänsyn till önskemålet om likvärdiga konkurrensförhållanden mellan svensk och utländsk industri uppgår koldioxidskatten till en fjärdedel av den allmänna nivån för industrin och växthusnäringen. För närvarande utgår således ingen koldioxidskatt för torv. Torv omfattas däremot -- i likhet med fossila bränslen -- både av svavelskatt och av kväveoxidavgift. I sammanhanget kan också nämnas att det stöd som infördes år 1991 till kraftvärmeproduktion med biobränslen inte lämnas till anläggningar där torv svarar för den huvudsakliga bränsleförsörjningen. Frågan om torv skall likställas med fossila bränslen övervägdes år 1990 i samband med riksdagens beslut att införa en koldioxidskatt. Vid torvbrytning påverkas en rad naturliga kretslopp för växthusgaser. Torvbrytning innebär bl.a. att avgången av metan upphör, vilket är positivt ur klimatsynpunkt. Förbränning av torv medför emellertid, i likhet med förbränning av andra bränslen, ett utsläpp av koldioxid. Beräkningar som gjorts med utgångspunkt i preliminära uppskattningar av olika gasers klimatpåverkan visar att brytning och förbränning av torv ger upphov till nettoemissioner av växthusgaser både i ett långt och i kort tidsperspektiv. Miljöavgiftsutredningen ansåg att det fanns skäl att låta en koldioxidskatt även omfatta torv. Samtidigt ansåg utredningen att det under en övergångsperiod var rimligt att undanta torv från beskattning mot bakgrund av de investeringar som gjorts i anläggningar för brytning och förbränning av torv. Under remissbehandlingen av Miljöavgiftsutredningens förslag framkom att det råder stor osäkerhet om nettoflödena av koldioxid och andra växthusgaser. Mot bakgrund av dessa omständigheter infördes ingen koldioxidskatt på torv. Naturvårdsverket har i sin senaste rappport om åtgärder mot klimatförändringar på nytt berört torvbrytningens effekter från klimatsynpunkt. Verket anser att det fortfarande finns stora osäkerheter i beräkningarna av de naturliga flödena. Frågan om torvbrytningens effekter på klimatet kommer att belysas, bl.a. inom ramen för det statliga energiforskningsprogrammet. Enligt min bedömning finns därför just nu inga skäl för att ompröva undantagen för torv i koldioxidbeskattningen.
Herr talman! Jag får tacka miljöministern för svaret. Jag tycker att svaret utmynnar i en slutsats som inte helt står i samklang med de tveksamheter som framgår i övriga formuleringar. Miljöministern nämner där att man inte tycker att torv är så värdefull att man vill ge stöd till kraftvärmeproduktion med hjälp av torv. Han har också konstaterat att Miljöavgiftsutredningen tyckte att det skulle vara koldioxidskatt på torv. Naturvårdsverket uttalar att det finns stora osäkerheter. Om denna fråga får belysas framöver finns det kanske orsak att tänka om och att låta också torv betraktas som ett fossilt bränsle. Det handlar om just det. Är torv ett fossilt bränsle eller ett biobränsle som anses ingå i det naturliga kretsloppet? Vi må konstatera att torv liksom olja och kol har bildats av organiska ämnen. Det har lagrats i jorden. Torv är en organisk jordart. Det har bildats för kanske 8 000--10 000 år sedan, efter den senaste istiden. Med den nybildningstakt vi har kommer vi säkert inte att kunna utnyttja den nybildade torven på den här sidan om nästa istid. Då pratar vi en period på kanske femtiotusen år innan torven ånyo kan användas. Torven skapar när den bryts sår i landskapet. Den förfular landskapsbilden och skadar miljön för biotoper och mikroorganismer. Det är därför också väldigt besvärligt att få tillstånd till torvtäktsbrytning i Sverige. Det kanske inte direkt motarbetas, men det försvåras på många sätt. I stället kommer en import av torv att förekomma i ökande utsträckning. Det var anledningen till min interpellation. Jag undrar om det verkligen är en förnuftig resursallokering att vi importerar torv ett skattesubventionerat bränsle, som naturligtvis påverkar miljön i de länder det kommer ifrån. Jag har hört talas om att det till följd av just beskattningsreglerna för biobränslen även importeras flis från Canada. Det verkar inte överdrivet förnuftigt att vi, på grund av att vi har speciellt gynsamma skatteregler, ger underlag för så pass långa transporter för att få hit ett biobränsle. Vi satsar på hjälp till Baltikum och Ryssland. Man kan fråga sig vad det är för vits med att vi tar hit torv, medan man där använder fossila bränslen för sin egen energiproduktion.
Herr talman! Handelsvägarna är ibland outgrundliga -- jag håller med om det. Det händer mycket på det område där vi byter varor med varandra som ibland inte kan förstås -- i alla fall inte med vanligt rationellt tänkande. Man får utgå ifrån att de som handlar vet vad de gör och att de gör det med utgångspunkt från sina behov och från den ekonomiska kalkyl som görs. Det som är påtagligt i vårt närområde i dag är att vi har helt olika nivåer på ekonomin. Det betyder att vi också har olika kostnader. Man kan lugnt påstå att det som beskrivs över huvud taget inte i förhållande till Baltikum och öststaterna är någon riktigt normal situation. Jag vill inte kalla det för social dumpning, för det är ett felaktigt ord i det sammanhanget, men det ligger en underskattning av produktionsfaktorn arbetskraft bakom de kostnader och kalkyler som gör att vi importerar en del därifrån. Jag tycker att det är viktigt att nämna den faktorn, för den spelar nog en avsevärd roll, även om det naturligtvis är intressant att vi till skillnad från många andra länder har en nollbeskattning av förnyelsebar energi -- tyvärr dock inte på alla områden, vill jag tillägga. Vi som har följt den energipolitiska debatten under litet längre tid vet att det redan tidigare har gjorts differentieringar mellan olika energiråvaror. Differentieringen av naturgasen i förhållande till kolet och oljan är ett typexempel på just detta. Sakligt sett skulle en sådan differentiering, om den görs, också kunna ske beträffande torven, eftersom den skiljer sig från en del andra, mera renodlade fossila bränslen. Det har därför alltid föresvävat mig att man måste gå den vägen, om man skall ta in torven i kategorin fossila bränslen. Som jag har påpekat i interpellationssvaret och som även andra har konstaterat vill man inte gärna omintetgöra lönsamheten i gjorda investeringar. Vi har som bekant erfarenheter av detta. Vi politiker har i en del fall agerat för kortsiktigt i förhållande till det som har byggts upp. Jag behöver inte nämna mer än kärnkraften -- mycket av hela dess existens vilar på att den är utbyggd. I annat fall hade säkert svenska folket säkerligen skåpat ut den i folkomröstningen 1980. Men reaktorerna stod där, och då hade man förståelse för argumentet att de gjorda investeringarna måste utnyttjas. Något av samma synsätt påverkar självfallet situationen på torvområdet, och måste göra det. Jag tycker inte att vi har rätt att hur kortsiktigt som helst förändra förutsättningarna för näringen. Sedan kan jag ha många invändningar mot torvtäkter som man avser att ta upp, Gullhögsflon och vad det nu handlar om. Men då är det miljömässiga synpunkter som spelar in, och vi har instrument för att sortera ut vad som är skyddsvärt från det som vi kan tänka oss att exploatera. En sådan bedömning gör vi också. De möjligheterna saknas inte. Låt mig nämna ytterligare en komplikation som gör att jag är något svävande i svaret, nämligen att det inom EG för närvarande inte finns några bestämmelser om beskattning av torv. Man har ibland också där en sådan sökande attityd. Det är möjligt att sådana bestämmelser kommer att införas i en framtid.

Det har då också framhållits att det är ett svenskt intresse att bevaka de ekonomiska förutsättningarna för den svenska torvindustri som har byggts upp. Det är de besked som har getts i det sammanhanget. Kort sammanfattat innebär detta att vi för närvarande inte från regeringens sida har tänkt aktualisera denna fråga. När jag talar om vad som kan komma att hända framöver är det denna mera nyanserade linje som över huvud taget är tänkbar, och den internationella utblicken måste finnas med.
Herr talman! Jag tycker mig också i detta inlägg från miljöministern skönja den osäkerhet som gäller om de framtida reglerna för beskattning av svensk torv. Jag förstår att torv inte direkt är miljöministerns skötebarn. Han är medveten om att det finns problem både miljömässigt och av andra orsaker I alla debatter kan det gå litet av mode, och vi hade en period för 10--15 år sedan då torv ansågs vara räddningen för många av de problem som vi kunde ställas inför på energiområdet i Sverige. I dag tror jag att fler och fler inser att det inte var så lyckligt. Vi har i dag haft en stor debatt om klimatpåverkan, och jag kan inte när jag ser igenom handlingarna finna att någon vare sig i motioner, i propositioner från regeringen eller i utskottets betänkande precis har lovordat torv. Jag tror inte ens att torven har nämnts i sammanhanget. Jag är liksom miljöministern medveten om att vi nu har fått företag att investera i torvbrytning och att det inte kan vara klok politik att plötsligt rycka undan benen för de investeringarna. Det som jag framför allt vänder mig mot är att man här frestar till import av bränsle som ger koldioxidutsläpp. En bättre metod, om vi vill stimulera svensk torvutvinning, vore att lägga subventionen i form av utebliven koldioxidskatt på själva utvinningen.
Herr talman! Jag vill först klart deklarera att enligt mitt synsätt, som är sakligt och vetenskapligt grundat, är vedråvara helt överlägsen torv. Det innebär att man måste tillse att negativa konkurrenseffekter till följd av att torv skulle främjas framför vedråvara skall undvikas. Den frågan kan naturligtvis påverkas av de mera tillfälliga förhållanden runt Sveriges gränser som gör att det just för närvarande är intressant att importera torv. Jag återkommer till den nyanserade hållningen till denna fråga ur skattesynpunkt. Det är en skillnad i detta avseende. Kol och olja har utvecklats under tiotals miljoner år medan torven ibland kanske bildas under en period av 10 000 år. Det sker på en annan tidsskala. Vedråvaran tillväxer under en period av kanske 100 år och energiskogen under 3 år. Det är viktigt att ha detta tidsperspektiv klart för sig. Men denna fråga är inte avgjord. Jag tror att det kommer att ha stor betydelse hur de stora elefanterna i världen kommer att hantera dessa frågor, t.ex. vad USA kommer att göra med en mera medveten politik på det här området och därnäst vad EG kommer att göra. Enligt de uppgifter som jag har tillgängliga, utan att själv direkt ha följt detta, eftersom det ligger inom kommissionen i sitt senaste förslag om kombinerad energi och koldioxidbeskattning ha inkluderat torv bland de bränslen som skulle påläggas en koldioxidavgift. Men EG är inte ensamt om detta, och det finns olika attityder i olika länder. Dessutom är frågan inte slutbehandlad utan kommer upp i juni ytterligare en gång, och då får vi anledning att lyssna till de synpunkter som framförs. Jag skulle bli förvånad om man inte så småningom hamnar i den nyanserade hållning som jag har talat om och som är sakligt och vetenskapligt grundad. Det är miljöeffekterna som skall avgöra och som även skall påverka skattesatserna. Dessutom måste man ta hänsyn till de investeringar som har gjorts. Man skall alltså vara försiktig med snabba och tvära kast på detta område.

Herr talman! Det känns som om miljöministern och jag i grunden är överens om torvhanteringen inför framtiden. Vi har ju skrivit på FN:s ramkonvention. Miljöministern hade alldeles nyss tillfälle att diskutera Riokonferensen. I samband med Riokonferensen sade vi att vi skall försöka åstadkomma sänkor, där vi så att säga kan bibehålla den bundna koldioxiden. Då kanske man får konstatera att denna torv kommer att vara en sådan typ av sänka, där koldioxid som annars kanske skulle gå ut i atmosfären och bidra till växthuseffekten, kan bli kvar. Därmed ber jag ånyo att få tacka miljöministern för svaret.

Herr talman! Gunhild Bolander har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder i syfte att låta samarbetet mellan staten och vissa kommuner om räddningstjänst till sjöss utvidgas till att även omfatta Gotlands kommun. Sven-Olof Petersson har frågat mig om jag är beredd att verka för ett effektivare sambruk mellan de olika resurser som kan användas i räddningstjänst till sjöss och därmed låta vissa Blekingekommuner bli aktuella som samarbetspartner till staten. De två interpellanterna tar upp samma principfråga varför jag besvarar dem i ett sammanhang.

Möjligheterna till samövning med Kustbevakningen, liksom transportmönstret för kemikalier, beaktades likaså när urvalet gjordes. För Norrlandskusten blev lösningen att två något mindre räddningskårer, Regeringen uppdrog i augusti 1991 åt Statens räddningsverk att med bistånd av Kustbevakningen och Sjöfartsverket ta upp nya förhandlingar med de sex aktuella kommunerna. Syftet med uppdraget var bl.a. att vidga avtalen till att också gälla medverkan i Sjöfartsverkets uppgifter inom sjöräddningen vad gäller livräddning ombord på fartyg. Nya avtal träffades sommaren 1992. Den ordning som gäller är enligt min mening exempel på bra samverkan mellan statliga myndigheter och kommuner. Räddningskårernas kompetens i fråga om kemikaliebekämpning och rökdykning tas till vara i den statliga räddningstjänsten, samtidigt som kommunernas personal erbjuds en utbildning som också är värdefull i den kommunala räddningstjänsten. Enligt min bedömning ger de nuvarande avtalen en god täckning av våra kustvatten. En utökning med någon kommun på ostkusten skulle i och för sig vara av värde. Av ekonomiska skäl har någon utvidgning inte aktualiserats. Avtalen är dyra. Det är totalt ca 450 personer som medverkar, och det kostar att utbilda och öva en så stor organisation. Kustbevakningen och Sjöfartsverket följer verksamheten och får bedöma om fler kommuner bör engageras i verksamheten och i så fall väga intresset av detta mot andra angelägna behov på räddningstjänstens område. Avslutningsvis vill jag påminna om att Gotland är ett högt prioriterat område i vår försvarsplanering. Som Gunhild Bolander mycket väl känner till har alla ansträngningar gjorts för att bibehålla de resurser som finns på Gotland för såväl försvarsändamål som för kustbevakning.
Herr talman! Låt mig inledningsvis tacka försvarsministern för svaret på såväl den av mig ställda interpellationen som för den som min kollega Gunhild Bolander har ställt. Låt mig också få notera att Gunhild Bolander framför sitt beklagande över att hon på grund av hastigt påkomna familjeskäl inte kan delta i dagens debatt. Men hon har med intresse tagit del av försvarsministerns svar, och jag vet att hon kommer att även framgent följa frågan i olika sammanhang. Herr talman! Haven och vattenlederna har under århundraden, för att inte säga årtusenden, varit de leder som bundit folk, nationer, världsdelar och kulturer samman. Så är det också i dag, inte minst i fråga om transporter som berör handeln mellan olika länder. I vårt eget närområde Östersjön har vi under de senaste åren fått se helt nya transportleder växa fram. Det är inte obefogat att anta att ytterligare trafikökningar kommer att ske här både vad gäller transporter av gods av skilda slag liksom transport av människor. Längst sydkusten och i området i södra Östersjön finns den mest omfattande trafiken i det svenska närområdet. Vid en studie av trafikflödena i Östersjön går det att notera att det egentligen är området mellan Bornholm och Blekingekusten som är mest frekventerad, för att sedan spridas ut i strömmar öster och väster om Gotland och likaså ner mot den polska kusten. I detta område finns också den största koncentrationen av fiskefartyg i olika storlekar och skick. Även den allt mer omfattande färjetrafiken mellan i synnerhet sydöstra Sverige och de baltiska staterna och Polen gör att trafiken har ökat och fått en helt annan typ och omfattning än vad vi tidigare har varit vana vid. Således ökar Östersjöns betydelse som transportled. Det är givetvis viktigt att transporterna sker på säkrast tänkbara sätt och att det finns ett tillräckligt och effektivt skydd som kan gripa in om olyckan är framme. Regeringen har ju tidigare givit Räddningsverket i uppdrag att träffa avtal med sex kommuner om bekämpning av kemikalieolyckor till sjöss och livräddning ombord på fartyg. De kommuner som avtal har tecknats med är kustkommuner. Men det är i högsta grad anmärkningsvärt att det inte finns något enda sådant avtal med någon kommun längs kuststräckan Malmö--Stockholm, inkl. Gotland, dvs. inom det område där sjöfarten är som intensivast och där en utvidgning och ytterligare utbyggnad av trafiken sker fortlöpande. Av försvarministerns svar framgår det att han anser att en utökning med någon kommun längs ostkusten hade varit av värde. Jag kan inte hålla med om att de hittills tecknade avtalen skulle innebära en god täckning av våra kustvatten. Ingen kommun på den aktuella kuststräckan Malmö-- Stockholm, inkl. Gotland, har givits någon sådan möjlighet. Detta kan då inte utgöra en god täckning och ge den trygghet och allsidiga kompetens som kan behövas för att få en säker sjöfart i ett av världens mest känsliga vatten. Sett från internationell synpunkt kan vi ju också konstatera att de stater på andra sidan Östersjön som nyligen har återvunnit sin frihet har begränsade resurser och att vi också, inte minst från allmänmänsklig synpunkt, får ha ett gemensamt ansvar att hjälpa dem när olyckan är framme och fara hotar på deras vatten. Jag har kännedom om att vi på olika sätt har stöttat våra baltiska grannar med resurser för kustbevakningsändamål, och det är en positiv och bra satsning. Jag tror också att vi vad gäller livräddning till sjöss och kemikalieolyckor bör kunna ha resurser som kan användas gemensamt. Givetvis skall de resurser vi har användas på det mest optimala sättet. Självfallet kostar räddningstjänst pengar. Men att säga att avtalen är dyra förefaller mig något märkligt. Dyrt i förhållande till vad? Räddningstjänst är kostsamt, och man kan hävda att alla typer av försäkringar och premier kostar pengar så länge olyckan inte är framme och de behöver utnyttjas. Men den dag olyckan är framme, i synnerhet då det är fråga om liv, blir det fråga om väl använda resurser. Det går egentligen inte att värdera liv och att sätta ett pris på den typen av insatser i dessa sammanhang. Vid samverkan och effektivt utnyttjande av samhällets totala resurser är det onekligen så att om olyckan skulle vara framme i Östersjön -- jag syftar då i synnerhet på just nämnda område -- är det långt dit såväl från Stockholm som från Malmö. Man kan också anta att de resurser som finns närmast i det aktuella området i första hand kommer att utnyttjas. Sett från blekingsk horisont finns det såväl resurser som kompetens som borde tas till vara och som förmodligen också kommer att utnyttjas. Jag tänker då på Flygvapnets och Marinens olika helikopterresurser i Kallinge, på Marinens övriga resurser baserade i eller utgående från Karlskrona, på Kustbevakningens resurser, som till stor del utgår från Karlskrona och blekingska hamnar, och på sjöräddningskryssare i området. På Gotland finns motsvarande resurser, såsom helikoptrar och fartyg från kustbevakning och sjöräddning. Visserligen är dessa kommuner små och har begränsade resurser i jämförelse med Stockholm, Göteborg och Malmö. Men kompetensen i kommunerna och möjligheten till samverkan med olika kommuner inom området är en ovärderlig och betydelsfull tillgång. Jag menar att vi skall ta till vara denna möjlighet och framför allt se till att de investeringar som redan är gjorda såväl när det gäller människor som när det gäller material blir optimalt utnyttjade för ett effektivt sambruk. Försvarsministern säger vidare att Kustbevakningen och Sjöfartsverket följer verksamheten och får bedöma om fler kommuner bör engageras i verksamheten. Jag har visserligen fullt förtroende för dessa organisationer och myndigheter, men är detta tillräckligt? Jag vill också samtidigt påminna om det beslut som riksdagen nyligen fattat om en utredning om samhällets totala maritima resurser. Jag frågar därför försvarsministern om han kan tänka sig att utredningen får i uppdrag att också se över denna fråga, såvida inte försvarsministern har för avsikt att tillse att de efterfrågade avtalen kommer till stånd innan dess. Det finns också information om att såväl Länsstyrelsen i Blekinge som kommunerna där har intresse av att medverka i detta arbete. Jag tycker att försvarsministern bör svara på frågan om huruvida han är beredd att ytterligare positivt pröva möjligheten av dessa kommuners medverkan i det aktuella systemet.
Herr talman! Låt mig först säga att jag delar Sven Olof Peterssons uppfattning om vikten av att se över situationen när det gäller Östersjön. Östersjöns sjötrafik kan öka, inte minst tack vare att de tre baltiska länderna har blivit fria och att de på sikt kan beräknas bygga upp egna handelsflottor. Vi är emellertid inte där ännu. Det kommer med all säkerhet att ta relativt lång tid. Men det är självklart att detta är något som vi noggrant följer, bl.a. från Försvarsdepartementets sida med tanke på vårt ansvar för kustbevakningen. Urvalsprinciperna har jag redan redovisat. Geografiskt har man faktiskt täckt såväl På grund av den mycket täta fartygstrafiken och det stora antalet kemikalietransporter i Öresund är avtal upprättade med både Helsingborg och Malmö. Räddningskåren i Malmö ligger också väl till med tanke på insatser vid Skånes sydkust och vid Blekingekusten. Sven-Olof Petersson tar också upp frågan om försvarsmaktens roll i detta sammanhang, med tanke på fartyg och tunga helikoptrar. Vi skall komma ihåg att de avtal som vi i dag diskuterar, är ett slags komplettering till de ordinarie sjöräddningsresurserna. På det här sättet tillför man den specialistkompetens som kan behövas i fråga om kemikaliebekämpning, brandsläckning och rökdykning. Dessa resurser finns nästan enbart hos kommunernas räddningskårer. Försvarsmaktens fartyg och tunga helikoptrar, liksom Kustbevakningens fartyg och flygplan, ingår redan i sjöräddningsorganisationen och har, som vi alla vet, är deras uppgifter mycket viktiga. Ansvaret för dessa verksamheter är delat mellan olika departement. För Sjöräddningstjänsten, som i det här sammanhanget kanske är mest aktuell, är kommunikationsministern ansvarigt statsråd. Jag utgår från att han, liksom jag, noga kommer att bevaka den här frågan. Olof Petersson talar om, har helt nyligen beställts av riksdagen. Direktiven är ännu inte utformade, men jag skall självfallet överväga i vad mån de problem som Sven-Olof Petersson tar upp här i dag också skulle kunna belysas inom ramen för denna utredning. Men jag understryker att vi ännu inte tillsatt utredningen och utfärdat några direktiv. Beställningen från riksdagen är ju blott ett par veckor gammal.
Herr talman! Det är positivt att försvarsministern ser den här utredningen som en möjlighet att gå vidare i frågan. Jag förutsätter att de direktiv som kommer att lämnas genom försvarsministerns och departementets försorg blir utformade så att sambruk ytterligare kommer att eftersträvas. Jag förutsätter vidare att denna fråga också kan komma med i bedömningen. Jag har dock en något avvikande uppfattning när det gäller sjötrafikens volymer för olika delar av våra kuststräckor. Enligt den information som jag har, är det årligen bara ungefär hälften så många fartygsrörelser i Öresundsområdet som i området mellan Bornholm och den svenska kusten. Det gör mig något bekymrad, eftersom det ofta är höljt i dunkel vilka laster som finns ombord på fartygen. Ofta vet vi inte varifrån fartygen kommer eller vart de egentligen är på väg. Vi vet inte heller vad de har i sina tankar eller containrar. I syfte att bringa klarhet i denna fråga har Gunhild Bolander och jag i gemenskap tidigare väckt motioner i vilka vi har efterlyst anmälningsplikt för fartyg som anlöper Östersjön eller som lämnar Östersjöhamn. På så sätt skulle man kunna få en aktuell och god bild av vad för slags gods som transporteras och vart det transporteras. Det skulle vara intressant att höra försvarsministern kommentera om det skulle kunna vara föremål för svenskt agerande, i synnerhet internationellt eftersom jag förstår att detta måste ske i överenskommelser mellan olika Östersjöstater. Frågan har tidigare ställts och behandlats på motsvarande sätt i försvarsutskottet vad gäller Jag vill understryka att resurserna som finns i kustområdena i Blekinge och på Gotland faktiskt borde kunna utnyttjas. När det i försvarsministerns svar sägs att 450 man är delaktiga, kan det tolkas som att gälla enbart brandförsvaret. Men såvitt jag förstår av de kontrakt som finns med de aktuella kommunerna, förbinder man sig att hålla en grundbemanning till förfogande bestående av tre befäl och sex brandmän, dvs. en grundbemanning bestående av nio personer per kommun. Detta borde givetvis också vara möjligt för Gotlands kommun och för någon kommun, eller några kommuner i gemenskap, i Blekinge att ställa upp med. Styrkan är liten i förhållande till vad som kan uträttas, och detta borde ses över. Vi kan också konstatera att samtliga Blekinges kustkommuner har resurser som borde kunna användas. I Sölvesborg finns det livräddningskryssare. I Karlshamn finns stor erfarenhet av exempelvis olje och kemikalietransporter genom den stora och för landet så viktiga hamnen. I Ronneby finns F 17:s helikoptrar som faktiskt ofta tagit med sig personal från räddningstjänsten i Ronneby när det gällt snabba uppdrag ute till sjöss. Kunskaperna vad gäller sanering av t.ex. senapsgas är också goda. Vilka resurser som finns i Karlskrona på den marina sidan har redan nämnts. Självfallet finns det, som försvarsministern känner till, en uppbyggnad av en utbildningsplattform inom marinens område vad gäller exempelvis frågor som utbildning inom sjöräddning.
Herr talman! Förändringar i fartygstrafiken sker ju kontinuerligt, både när det gäller volym och, inte minst, när det gäller den typ av tonnage som trafikerar olika rutter. Det gäller så besvärliga transporter att hantera som moderna kemikalier, olja, m.m. Det finns självfallet all anledning -- jag tror inte att vi är oense därom -- att kontinuerligt följa upp detta. Det ankommer framför allt på Sjöfartsverket och Kustbevakningen att göra så. Därefter får man kontinuerligt utvärdera för att kunna dra aktuella slutsatser. Slutsatserna kan självfallet påverka den typ av organisation som vi i dag diskuterar. För att kunna ta till vara kompetensen som finns i olika kommuner är det naturligtvis önskvärt att i princip alla kommuner som har lämpliga resurser deltar i sjöräddningstjänsten. Av räddningstjänstslagen framgår det för övrigt en skyldighet för myndigheter och kommuner att på uppmaning av räddningsledaren delta i en räddningsinsats. Här gäller nu att Sjöfartsverket har särskilda överenskommelser med ett tiotal kommuner, bl.a. Visby kommun, som Gunhild Bolander nämnde i interpellationen. Det innebär att man tillhandahåller en lämplig räddningsbåt, som räddningskåren vid behov bemannar. Jag vill påstå att organisationen på det här området är bra. Sven-Olof Petersson har pekat på ett antal faktorer som kan komma att leda till förändringar. Jag är självfallet beredd att pröva detta, men det måste då ske på grundval av ett gediget underlag. Dessutom ligger det primära ansvaret på de båda myndigheterna, Sjöfartsverket och Kustbevakningen. Det är väl rimligt att man lyssnar till dessa när det gäller bedömningen av utvecklingen på området. Den utredning som här har nämnts kan också vara ett instrument som kan användas för att se över de organisatoriska förutsättningarna för att förbättra skyddet.
Herr talman! Typen av tonnage förändras ju genom åren. Som framgått av diskussionen här har det inte minst under de senaste åren blivit mer och mer svårhanterligt gods som transporteras på sjön. När olyckan är framme, är det ofta väldigt svårt att veta vilka åtgärder man skall vidta och hur man skall vidta dem. Vid en oljeolycka som för ett par år sedan inträffade söderut förelåg det ett mycket stort hot i närheten av oss. Olika omständigheter -- såväl skickligt agerande från myndigheternas sida som tur med vädret -- gjorde dock att man undvek den katastrof som annars kunde ha blivit följden. Detta accentuerar också behovet av ytterligare samordning mellan de resurser som finns. Jag tycker i och för sig som försvarsministern, att vi i Sverige har bra organisation på det mesta. Det kan jag gott hålla med om. Men bra kan alltid bli bättre. Det är viktigt att understryka att vi måste ta till vara de resurser som finns och som vi kanske ändå hade varit tvungna att ta till. Det är värdefullt att ha med dessa resurser från början. Det finns kompetens och en otrolig sjövana bland de människor som är engagerade och som bor i kustkommunerna. Det finns även en stor kompetens när det gäller att öva och att träna ombord på fartyg. Man har dessa resurser nära till hands. Det är lätt att gå ombord och att lära sig att hitta på ett fartyg och förstå hur det är uppbyggt. Även om fartyg skiljer sig åt sinsemellan, finns det ändå ett visst system i det hela, men det kan vara fråga om olika material och olika risker. Jag vill än en gång ta upp frågan om anmälningsplikt. Jag uppfattade aldrig om försvarsministern har samma åsikt som jag och om han är beredd att internationellt ta upp frågan och verka för att man får till stånd ett informationsavlämnande för fartyg som går in i Östersjön eller lämnar Östersjön. Detta informationsavlämnande kan sedan användas som bas när man lägger upp trafikrutter och för att variera den beredskap som bör finnas inom den här typen av verksamhet. Jag tror för övrigt att berörda myndigheter, Kustbevakningen och Sjöfartsverket, bör fortsätta att följa upp dessa frågor och göra kontinuerliga omprövningar. Som försvarsministern säger är det viktigt att utredningen kan vara en väg att nå fram. Med det anförda vill jag än en gång tacka för de svar som har givits. Som jag uppfattade det råder det samstämmighet när det gäller behovet av att ha en bättre sjöräddningsresurs än vi för närvarande har. Eftersom viljan finns, bör detta kunna ordnas. Jag hoppas att försvarsministern agerar snabbt, så att det kommer till stånd en omprövning.
Herr talman! Jag vill först kommentera det faktum att det går åt 450 personer för att uppfylla dessa avtal. Sven-Olof Petersson antydde att det skulle röra sig om väldigt många människor. Om man skall ha beredskap dygnet runt, året om med kvalificerad utbildad personal, handlar det om så pass många människor. Vi alla som i en eller annan egenskap tvingas syssla med beredskap vet att det är mycket dyrt. Det är bland det dyraste man kan ägna sig åt. Dess värre är det ibland nödvändigt med beredskap. Anmälningsplikt är en fråga för i första hand kommunikationsministern. Sjöfartsverket ligger ju under Kommunikationsdepartementet. I den här typen av ärenden eftersträvar vi självfallet en gemensam beredning mellan olika inblandade departement. I det här fallet tillkommer dessutom Utrikesdepartementet, eftersom det rör sig om internationella överenskommelser. Jag kan försäkra Sven-Olof Petersson att jag kontinuerligt skall följa den här frågan och hålla samråd med kommunikationsministern och med berörda myndigheter. Sedan får utvecklingen visa i vad mån det är påkallat med förändringar i organisationen och i vilken utsträckning medel kan komma att ställas till förfogande för detta. Den nuvarande organisationen är ju ingalunda fastställd för evigt.

Fru talman! Rune Evensson har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att garantera den framtida trafiken i Göta Älvdal. Agnesberg alldeles norr om Göteborg är enligt min mening en allvarlig påminnelse om riskerna med byggande i älvdalen. Trollhätte Kanalverk m.fl. har inneburit att riskerna för ytterligare skred just nu har minskat. Fortfarande finns dock rasrisker kvar och en dygnetruntövervakning sker på platsen. Kanaltrafiken och trafiken på järnvägen förbi skredområdet har snabbt kunnat komma i gång igen men med vissa begränsningar. En årlig inspektionsresa i hela dalen genomfördes den 14 maj 1993. Ytterligare studier över förutsättningarna för bebyggelse och framtida utbyggnader av vägar och järnvägar i just Göta Älvdal är mycket angelägna att genomföra. har redan inlett sitt arbete i samverkan med länsstyrelsen i Älvsborgs län och Göteborgs och
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Anledningen till min fråga är den besvärliga geotekniska situation som råder i Göta Älvdal. Det gäller framför allt sträckan Göteborg--Trollhättan. Flera skred har genom åren gått i detta område, som har en mycket låg stabilitet. På vissa ställen ligger man farligt nära 1,0 som är balanspunkten för skred. byggas ut till motorvägsstandard, dubbelspår skall byggas på järnvägen mellan Göteborg och Båstad och även kommunerna har utbyggnadsplaner. På Göta älv bedrivs sjöfart. Alla dessa verksamheter berörs av skredrisken. Vid det skred som nyligen gick vid Agnesberg, där strandområden rasade ut i Göta älv, har lermassorna delvis fyllt upp flodfåran. Där djupet tidigare var 7--8 m är det nu endast 5,20 m. Detta är till men för sjöfarten som inte kan gå med full last. Ett åtgärdsprogram har tagits fram av SGI, Göteborgs stad och Trollhätte Kanalverk som går ut på att området skall förstärkas för att förhindra nya skred. Ansvarsfrågan är oklar. Regeringen bör ge besked om finansieringen för att inte onödigtvis fördröja nödvändiga åtgärder. Det går inte att säga att staten eventuellt betalar senare. De akuta åtgärderna är kostnadsberäknade till 15,5 miljoner. Det är viktigt att utförda geotekniska undersökningar inom den aktuella älvsträckan sammanställs och att dessa kompletteras med nya. Detta är vi överens om. Det pågår också en kostnadsanalys över vad olika skred skulle få för konsekvenser i kostnader och i människoliv. Åtgärder bör i stället, menar jag, med all kraft sättas in för att förebygga att skred uppstår. De 25 miljoner som staten årligen satsar i budgeten kanske skulle behöva utökas just för Göta Älvdal.
Fru talman! Rune Evensson pekar just på de risker som finns i det här området. Detta var något som regeringen var medveten om innan det här skredet gick.

Av denna analys skall framgå vilka avvägningar som samhället måste göra för en fortsatt utbyggnad av infrastrukturen. Som Rune Evensson nämnde finns planer på att bygga ut både väg och järnväg i det här området. Inför en sådan exploatering av detta geologiskt mycket känsliga område är det viktigt att få det här underlaget. Beträffande frågan om den akuta situationen pågår diskussioner och man är inne i ett mycket aktivt skede för att åstadkomma de förbättringar och förstärkningar som Rune Evensson nämnde.
Fru talman! Den här frågan har två karaktärer, nämligen en akut situation och en långsiktig historia. Skredet gick alltså den 14 april, men efter det datumet har det gått ytterligare ett skred som dock var mycket mindre. Det visar på den akut överhängande faran. De som är ansvariga bör och måste agera. Tydligen har man vid Kanalverket begärt att få överskrida sitt anslag för att omedelbart kunna ta itu med dessa åtgärder, annars kan skred gå när som helst. Det är därför viktigt att Kanalverket får klart för sig att staten ställer upp på deras sida. Jag håller med kommunikationsministern om att dessa frågor är svåra. Frågan om vem som skall göra vad är också oklar, eftersom det är så många parter inblandade.
Fru talman! Både regeringen, de aktuella kommunerna och länsmyndigheterna är medvetna om detta. Jag kan försäkra Rune Evensson om att det just nu pågår ett intensivt arbete för att lösa dessa mycket akuta frågor.
Fru talman! Georg Andersson har frågat statsministern om regeringen har ambitionen att driva arbetet beträffande Öresundsförbindelsen så att anläggningsarbetena kan påbörjas under innevarande år. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Sveriges och Danmarks regeringar har genom ett avtal om en fast förbindelse över Öresund enats om att gemensamt anlägga och driva en fast förbindelse för järnvägs och vägtrafik mellan Malmö och I avtalet anges bl.a. att det åligger Sverige och Danmark att tillse att arbetet med Öresundsförbindelsen inriktas på att anläggningsarbetena kan påbörjas år 1993. Med anledning av detta är det den svenska regeringens ambition att driva arbetet med Öresundsförbindelsen så att anläggningsarbetena kan påbörjas under innevarande år. Jag erinrar också om den miljöprövning som, i enlighet med avtalet och riksdagsbeslutet, för närvarande görs av Öresundsförbindelsen. Regeringen prövar det konkreta förslaget till utformning av förbindelsen enligt naturresurslagen och vattenlagen. Avgörande i denna bedömning är att den s.k. nollösningen vad gäller vattenströmningen mellan Östersjön och Kattegatt kan säkerställas.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Jag vill på en gång säga att jag inte uttrycker någon sidovördnad mot kommunikationsministern när jag ändå uttrycker en besvikelse över att inte statsministern själv vill svara på denna fråga. Frågan är nämligen ställd med anledning av att det uppenbarligen råder oenighet inom regeringen beträffande byggandet av Öresundsbron. Situationen är ganska märklig. Sverige har, som nämnts här i svaret, ingått ett avtal med Danmark om att bygga en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Regeringen har uppdragit åt ett helstatligt bolag att genomföra projektet med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, som det står i avtalet. Byggandet skall föregås av en miljöprövning. Regeringen har då angett att ett avgörande för bedömningen vid miljöprövningen är att den s.k. nollösningen kan säkerställas. Nu framgår det av alla officiella remissvar till regeringen att en sådan nollösning är möjlig. Oaktat dessa förhållanden fortsätter ministrarna i Miljö och naturresursdepartementet att göra uttalanden emot broprojektet. Det var mot denna bakgrund jag ville utmana och uppmana regeringens lagledare, statsministern, att träda fram för att avge en förklaring. Till min tillfredsställelse slår nu kommunikationsministern fast att regeringens ambition är att driva arbetet så att anläggningsarbetena på Öresundsbron kan påbörjas i år. Jag tackar för det svaret. Den svenska regeringens krav på nollösning beträffande vattengenomströmningen måste självfallet koordineras med den danska regeringens. Det har uppenbarligen inte skett. Alla beriper ju att Danmark och Sverige måste enas om en gemensam bro och om ett gemensamt utförande.
Fru talman! Georg Andersson känner mycket väl till att ett frågesvar är samordnat i regeringskretsen. Alla statsråden står bakom det svar jag har lämnat. När vi avlämnar svar här i kammaren är det ju definitionsmässigt så, att det är regeringen kollektivt som svarar. Där kan Georg Andersson vara lugn. Det har skett en samordning av krav på nollösning. Det finns alltså en gemensam uppfattning om vad detta innebär. Om Georg Andersson kontaktar sina partivänner i det danska trafikministeriet kommer han att få bekräftat att så är fallet.
Fru talman! Jag tar gärna emot tipset att kontakta den danska regeringen. Men mina kontakter med konsortiet har gett vid handen att det har varit brister i samordningen. Jag hoppas att det kommunikationsminstern nu säger innebär att det har blivit en förbättring på det området. Faktum är ju att man presenterar olika projekt från den danska sidan resp. från den svenska sidan. Det skapar naturligtvis förvirring. Jag är väldigt tacksam över det tydliga besked som kommunikationsministern ger om att svaret är samordnat. Jag hoppas att det är slut med krypskyttet mot Öresundsbroprojektet från Miljöoch naturresursdepartementet. Det har förekommit i olika sammanhang. Senast gällde det ekonomin. Sakkunnige i Miljö och naturresursdepartementet Lennart Daléus var ute på arenan häromdagen och ifrågasatte den ekonomiska kalkylen. Jag vill gärna fråga kommunikationsministern om regeringen i dag gör någon annan bedömning av den ekonomiska kalkylen än den som låg till grund för riksdagsbeslutet.

Fru talman! Ines Uusmann har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att Postverkets agerande i fråga om prissättning för tidningsdistribution på lördagar inte skall gå stick i stäv med statsmakternas intentioner i fråga om distributionsstödet till dagspressen. Elvy Söderström har frågat kulturministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att trygga dagstidningsdistributionen på lördagar. Eftersom frågan avser Postverkets tidningsdistribution har den överlämnats till mig.
Enligt uppgift planerar Postverket kraftiga avgiftshöjningar för lördagsutbärning av dagstidningar fr.o.m. den 1 januari 1994. Det kommer att kosta upp till 30 kr per exemplar och utbärningstillfälle. Risken är därför stor att framför allt de prenumeranter som bor på landsbygden blir utan dagstidning på lördagarna.
Frågorna är ställda mot bakgrund av att Postverket skulle planera kraftiga avgiftshöjningar för lördagsutbärning av dagstidningar från och med den 1 januari 1994. Vad jag erfarit planerar Postverket inga kraftiga avgiftshöjningar för lördagsutbärning av dagstidningar.
Postverkets agerande i fråga om prissättning för tidningsdistributionen på lördagar inte skall gå stick i stäv med statsmakternas intentioner i fråga om distributionsstödet till dagspressen?

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Vi är väl båda medvetna om att Postens tidningsrörelse inte har varit någon lysande affär rent företagsekonomiskt på många år. Posten har ju inte bara som uppdrag att göra goda affärer, utan Posten har ju ett antal väldigt viktiga samhällsuppgifter att sköta därutöver. Till detta regionala och sociala ansvar hör faktiskt att man skall medverka till att på ett demokratiskt sätt sprida information och kultur. I det ingår också tidningsdistributionen. Som Elvy Söderström mycket riktigt påpekade handlar det här i första hand om de tidningsprenumeranter som bor på landsbygden. Det finns ett misstag i våra frågor. Vi inriktar oss på att höjningen planeras till den 1 januari 1994. I Stockholms skärgård har den redan så att säga trätt i kraft. De tidningar som distribueras med posten i Stockholms skärgård har redan upphört med lördagsutdelning därför att det är för dyrt.

Fru talman! Vi talar här uppenbarligen om två litet olika saker. Offerering när det gäller postens distribution av tidningar på lördagar sker samlat för alla utgivare. Posten har en mycket liten andel av tidningsdistributionen i landet. Man har 6,5 % av antalet utgivna dagstidningar, och man får ungefär 92 % går till andra distributörer. Det kan kanske vara litet svårt att föra debatt om en i sammanhanget ganska liten distributör, som dock är dominerande på landsbygden. Där har vi säkerligen problemet. Det kan man diskutera, och det gjorde den förra regeringen i en proposition som lades fram 1991. Där behandlades frågan om Postens tidningsrörelse. Propositionen gick ut på att Postens regionalpolitiska och sociala ansvar inte skulle omfatta distributionen av dagstidningar, att Postens distribution av tidningar och tidskrifter skulle ske på marknadsmässiga villkor till full kostnadstäckning, att skäl saknas för regeringen att fastställa priser eller övriga villkor i Postens tidningsrörelse och att Posten skall vara beredd att på begäran offerera distribution av tidningar. Det var alltså den förra regeringen och den förra riksdagen som lade fast dessa principer. Man kan naturligtvis diskutera om det finns ett sådant ansvar. Jag är inte främmande för att det finns. Då kan man naturligtvis göra det Ines Uusmann frågar om, nämligen upphandla tjänsterna som ett regionalpolitiskt stöd för tidningsdistribution. Vi har redan i dag ett socialt ansvar för kassaservice i glesbygd som kostar 300 miljoner kronor. Det är naturligtvis fullt möjligt att göra ett motsvarande åtagande på det här området. Det är dock i dag inte aktuellt.

Fru talman! Att tidningsrörelsen inte ingår i det regionalpolitiska och sociala ansvaret har vi diskuterat tidigare. Precis som statsrådet var inne på, ser vi att det får konsekvenser, när det för varje exemplar av tidningen skall betalas S-porto, som i dag är 35 kr. Faktum är ju att Posten inte precis tjänar på S breven, utan de är egentligen också en dålig affär. Det är inte rimligt att Posten skall ta på sig kostnaderna i det här fallet. Man måste lösa detta på annat sätt, och jag tolkar statsrådet som att det finns en beredskap att kunna ta in även den här aktualiserade viktiga delen av tidningsdistributionen i det stora paketet om hur man i fortsättningen skall stötta mångfalden på tidningsområdet.
Fru talman! Jag kanske skall ägna en liten stund åt att sortera begreppen. I dag offererar Postverket utbärning av dagstidningar måndag till lördag i den mån tidningarna efterfrågar lördagsutdelning. Det finns ju tidningar som inte utkommer på lördagar. Därför offererar man sådana tidningar måndag till fredag. Det finns alltså ingen särskild offerering av lördagsutdelning, eftersom det egentligen aldrig sker någon uppdelning på dagar. Men det förekommer ändå att Posten erbjuder sig att dela ut s.k. överspridda tidningar, om det redan finns en utdelning av den lokala tidningen på lördagar. Antag att jag som boende i Stockholms glesbygdsområden, i Vallentuna, prenumererar på säg Kalmartidningen Barometern. Om det finns lokala tidningar som delas ut på lördagar, kan jag också få min Kalmartidning. Annars får jag betala den särskilda avgiften för att få tidningen utdelad i min region. Fru talman! Frågan om presstöd är jag inte föredragande i, och jag kan alltså inte göra några uttalanden om vad regeringen kommer att vidta för åtgärder i den typen av ärenden.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

Det är administrativa termer som man faktiskt kan ändra på, om man anser att det är politiskt intressant att göra det. Jag menar inte att det är Posten som skall göra det, utan här måste det komma signaler annanstans ifrån. Samma sak gäller detta att det inte finns någon särskild lördagsofferering. Det är alldeles riktigt, men det är bara det att det inte är detta som är intressant, utan det intressanta är: Vilken tillgång vill vi som politiker att människor, även om de bor i glesbygd, skall ha till tidningar även på lördagar? Jag tycker att det är viktigt att ge sådana signaler att vi kan lösa det här problemet på ett sätt som är rimligt för distributören/Posten och också rimligt för tidningsutgivaren men framför allt till båtnad för prenumeranterna.
Fru talman! Ines Uusmann och jag är glädjande nog eniga om att det är orimligt att Postens övriga kunder skall bekosta lördagsdistributionen av tidningar utan att det är ett åtagande som skall finansieras på annat sätt. Det finns naturligtvis olika politiska meningar om detta. Jag har inget underlag för att i dag ta ställning i den betydligt större frågan.

Fru talman! Jag tackar för hälsningen till kulturministern. Tyvärr har inte Elvy Söderström någon hälsning till finansministern om hur förslaget skall finansieras. Att också anvisa hur finansieringen skall gå till underlättar alltid i den här typen av frågor.

Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig vad regeringen avser att göra för att gynna utvecklingen och utbyggnaden av kretsloppsanpassad kollektivtrafik i Stockholmsregionen i stället för byggandet av Österoch Västerlederna. Först vill jag säga till Eva Zetterberg att Österoch Västerlederna ingår i den överenskommelse om infrastrukturens utbyggnad i Stockholmsregionen som företrädare för Socialdemokraterna, Bengt Dennis. Denna uppgörelse utgör en helhetslösning för trafiken i Stockholmsregionen och omfattar såväl nya vägar som omfattande satsningar på en förbättrad och utbyggd kollektivtrafik. Inför genomförandet av storstadsöverenskommelserna beslutade riksdagen att ett villkor för att utbetala de medel som anvisats för att fullfölja överenskommelserna var att syftet med uppgörelserna kunde uppnås i sina huvuddrag. Jag anser att en utbyggnad av såväl Östersom Västerleden är väsentliga huvuddrag i den uppgörelse som träffats om trafiken i Ett flertal av de olika projekten i överenskommelsen håller nu på att förverkligas. Det gäller inte minst kollektivtrafiksatsningen. Så har regeringen beslutat om medel till dubbelspårsutbyggnad på järnvägen mellan Älvsjö och Västerhaninge. Regeringen har även beslutat om medel till Stockholms läns landsting för utbyggnad av en snabbspårväg samt upprustning av tunnelbanan och Roslagsbanan. Endast kollektivtrafikfordon med bästa avgasrening, miljömässigt bästa drivmedel samt låg bullernivå kommer att trafikera stomnätet. Exempel på sådana fordon är bussar som drivs med naturgas, etanol, metanol etc. Totalt beräknas en satsning på miljövänliga bussar att kosta ca 340 miljoner kronor och finansieras dels genom medel som frigörs från de statliga väganslagen då bl.a. Förutom kollektivtrafikåtgärderna som ingår i Sverige. Det program som regeringen har redovisat i propositionen om investeringar i trafikens infrastruktur innebär bl.a. att Arlandabanan byggs ut, vilket kommer att minska resandet med bil och buss till Arlanda. Utbyggnaden av Mälarbanan och Nyköping innebär att järnvägen i framtiden kommer att kunna erbjuda fler snabba och bekväma alternativ till bil och flygtransporter. Regeringen har också tillsatt en utredning om att begränsa utsläppen av koldioxid m.m. från trafiken. I uppdraget till kommittén ingår att lämna förslag till åtgärder för att reducera utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser från alla trafikslag samt att överväga huruvida och på vilket sätt olika åtgärder kan förverkligas. I uppdraget ingår också att utreda förutsättningarna för att införa miljözoner i vissa tätorter för fordon med nollutsläpp. Kommittén skall avlämna sina förslag den 1 juni 1994.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag konstaterar att vi i stora delar är överens, t.ex. om hur väsentligt det är att kollektivtrafiken byggs ut -- miljömässigt sett. I Vänsterpartiets ögon är den del i Dennisöverenskommelsen positiv som avhandlar hur stomnätet skall byggas ut och att det skall vara en miljömässigt bra trafik. De delar som handlar om att järnvägsnätet skall byggas ut m.m. är också väldigt positiva. Däremot har det inträffat en del saker efter det att Dennisöverenskommelsen har träffats. Riksdagen har bl.a. fattat beslut vad gäller kretsloppet, dvs. att man skall försöka att ha ett kretsloppstänkande i alla avseenden vid utbyggnad, framför allt när det gäller trafiken. Koncessionsnämnden har inte bara yttrat sig om Östersjön utan har även tagit upp frågor om trafiken, nämligen att det måste finnas miljöaspekter när man bygger ut kollektivtrafik, motorleder osv. Därför undrar jag varför kommunikationsministern inte har övervägt att ta tag i frågan om Öster och Västerleden i Stockholmsområdet.

Fru talman! Det är bra att Eva Zetterberg tycker att åtminstone vissa delar av Dennispaketet är bra. I mitt svar har jag hänvisat till att regeringen faktiskt har att hålla sig till vad riksdagen har beslutat. Riksdagen har krävt att helheten skall uppfyllas för att de här pengarna skall utbetalas. Dessutom kommer pengarna till en stor del av de här kollektivtrafikprojekten från intäkter av de leder som Eva Zetterberg inte tycker om. Det är viktigt att hålla i minnet att det här är en helhet. De här kringfartslederna fyller det dubbla syftet att dels få ut trafik från innerstadsområdet, som inte behöver finnas där, dels vara med och finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken. Bilavgifterna kommer ju att också minska trafiken i innerstaden samtidigt som vi får förutsättningar att bygga ut kollektivtrafiken och den miljövänliga delen av trafiken.
Fru talman! Självfallet är det rimligt att man begär bilavgifter om de här trafiklederna införs. Det är någonting som Vänsterpartiet har krävt sedan många år tillbaka. Jag tror också att det leder till mindre trafik, men det försvarar ändå inte en utbyggnad i den här storleksordningen. Jag vill återigen fråga kommunikationsministern hur han ser på Koncessionsnämndens yttrande, i vilket man just har tagit upp problemen med trafiken, att den är klart dålig för miljön.
Fru talman! Eva Zetterberg tycker inte om ett antal projekt: Södra länken, Österleden, Norra länken och Yttre tvärleden. Tillsammans svarar de för ett stort antal miljarder. Det som dock är gemensamt för dessa projekt är att de finansieras med bilavgifter. De här projekten gör det samtidigt möjligt för den här regionen att genomföra ett stort antal kollektivtrafikprojekt, t.ex. upprustning av tunnelbanan, för att nämna en mycket viktig sak. Det är väldigt svårt för Eva Zetterberg att ge någon trovärdighet åt tanken att själva förutsättningen för denna stora upprustning av kollektivtrafiknätet skulle kunna tas bort. Då blir det ju en ökning av trafiken i innerstaden och det blir ökade miljöproblem. Allt detta går att utläsa ur de trafikprognoser som i dag finns tillgängliga. Eva Zetterberg väljer att inte se verkligheten sådan som den är.
Fru talman! Jag menar att det inte räcker med att den här utbyggnaden ger intäkter. Den är miljömässigt inte försvarbar. Jag vill upprepa min fråga till kommunikationsministern vad gäller just yttrandet från Koncessionsnämnden. Där står: ''En grundläggande uppgift är att förändra systemet så att det klarar de krav som resenärer och transportköpare ställer, samtidigt som miljö och hälsoproblemen bemästras. - Med begreppet ett miljöanpassat transportsystem avses ett sätt att organisera och genomföra transporter av personer och gods inom de ramar som uppställs av vad människor och natur tål.'' Koncessionsnämndens yttrande?
Fru talman! Jag tror att Eva Zetterberg och jag har samma värderingar när det gäller trafikens miljöfrågor, nämligen att de är någonting som vår generation måste ta på allra största allvar. Vi måste inom de allra närmaste åren komma till rätta med de fundamentala problemen, framför allt vad gäller koldioxidutsläppen. Sverige har kommit oerhört långt på det här området, men det finns fortfarande mycket att göra. Vi har bl.a. reagerat på det som Eva Zetterberg läser upp genom att tillsätta en utredning under ledning av professor Lars Nordström. Den skall utreda koldioxidsutsläppen från trafiken och lämna förslag till åtgärder som reducerar utsläppen. Den skall också utreda förutsättningar för att införa miljözoner i vissa tätorter för fordon med nollutsläpp. Detta är tydliga tecken på att regeringen tar allvarligt på de här frågorna.
Fru talman! Då måste jag tolka kommunikationsministern på det viset att man inte kommer att sätta i gång med att bygga de här lederna i Stockholmsområdet, förrän den här utredningen har slutfört sitt arbete. I så fall är det ett väldigt positivt svar av kommunikationsministern.
Fru talman! Jag vet inte hur Eva Zetterberg normalt tolkar uttalanden, men det här var en kraftfull övertolkning. Jag får upprepa det jag har sagt tidigare, nämligen att regeringen har att hålla sig till det som riksdagen har sagt och beslutat. Det är de ramar som regeringen har att hålla sig inom. Vi har snart ett riksdagsval. Då är det naturligtvis möjligt att gå ut med ett nytt uppdrag på det här området för att få en majoritet i riksdagen för en annan politik. Tills vidare är det riksdagens beslut som gäller.
Fru talman! Birger Andersson har frågat mig om jag är beredd att verka för att bestämmelserna om skyltning av företag vid allmän väg tillämpas mer enhetligt och generöst för att underlätta småföretagsamheten på landsbygden. Jag har full förståelse för att vissa företag på landsbygden kan ha ett behov av att skylta sin verksamhet vid allmän väg. Skyltning och vägvisning till och för olika verksamheter måste dock ske med hänyn till trafiksäkerheten. Trafikantens uppmärksamhet på vägen och trafiken får inte i onödan störas av andra budskap. Om väghållarnas prövningar av skyltningsärenden, såsom Birger Andersson påstår, i vissa fall kan upplevas som mindre generösa så är bakgrunden oftast omsorgen om trafikanternas liv och hälsa, vilken är en av grunderna för de åtgärder väghållarna har att genomföra. Den olikhet i bedömningen av skyltningsfrågor som kan finnas försöker Vägverket, som är den största väghållaren i landet, att förebygga genom riktlinjer för hur frågor om trafikinformation skall hanteras. I de fall en kommun är väghållare har kommunen själv beslutanderätten, varför praxis kan variera mellan olika väghållare. Vägverket har dock en ambition att försöka få en större enhetlighet i tillämpningen av bestämmelserna genom ökat informationsutbyte med kommunerna. Vägverket och kommunerna förbereds och då en generösare bedömning i skyltningsfrågor skulle kunna ge negativa konsekvenser för trafiksäkerheten är jag inte beredd att ta något särskilt initiativ i frågan.
Fru talman! Jag ber att tå tacka kommunikationsministern för svaret. Anledningen till min fråga är att småföretagare har hört av sig och sagt så här: Regeringen säger sig arbeta efter mottot Hela Sverige skall leva. Regeringen vill också främja småföretagsamhet och kreativitet på landsbygden. Jag har då svarat att det är helt riktigt. Regeringen vill satsa på hela Sverige, och vi är mycket glada över den spirande företagsamheten inom olika nischer på landsbygden. Då kommer ofta kritiska synpunkter över att man inte genom skyltning får tala om att man finns till och bedriver verksamhet. Man frågar då med all rätt hur man skall kunna lyckas med sin nystartade verksamhet. Min fråga til kommunikationsministern kan delas upp i två delar. Jag börjar med enhetligheten när det gäller att tillämpa gällande regler. När jag talar med olika företrädare för väghållningsmyndigheter talar de om skyltpositiva och skyltnegativa län. Jag vill understryka att det är naturligt att myndigheterna gör en prövning i varje enskilt fall, eftersom det är svårt att finna helt identiskt lika fall. Av kommunikationsministerns svar på min fråga fick jag uppfattningen att kommunikationsministern instämmer med mig i att det har varit och fortfarande är ganska stora skillnader på bedömningarna i de olika länen. Hur snabbt kommer en större enhetlighet i tillämpningen att kunna genomföras?
Fru talman! Jag har inför besvarandet av denna fråga orienterat mig om vad som gäller. Jag har sett den pärm som Vägverket har gett ut som heter Trafikantinformation. I pärmen redogör man för den allmänna policyn och behandlar särskilda frågor. Det här är ett arbete som har kommit i gång i ett stort antal kommuner. Det finns dock fortfarande ett antal kommuner där det inte har startats. Såvitt jag har fått veta är man nu i full färd med att dra i gång det här arbetet över hela landet för att se till att denna enhetlighet slår igenom så att vi slipper den typ av stora regionala skillnader som man kan uppleva. Jag vill också säga att det inte enbart är negativt att praxis varierar mellan olika väghållare. Genom vissa generella regler med ett visst utrymme för lokala tolkningar kan skyltningen faktiskt bättre anpassas till de lokala förhållandena. Fru talman! Jag har också hört med Vägverket att man där inte upplever skyltningsfrågorna som något verkligt stort problem i dag. I de flesta fall hittar man en lösning som tillfredsställer det behov som finns i det lokala näringslivet på ett rimligt sätt. Birger Andersson har säkert sett de vita skyltarna där det t.ex. står Rum, Honung, Potatis, Glasbruk och Lanthandel. När det gäller dessa skyltar finns det mycket små begränsningar i rätten att sätta upp skyltar som talar om vilken verksamhet som bedrivs. Det finns också vissa möjligheter att ha logotyper. Bensinbolagen använder t.ex. redan den möjligheten. Vid grustag kommer olika entreprenörer att skylta med sina logotyper. Jag tror att den policy som nu tränger igenom där man skyltar med en enhetlig skylt om olika tjänster och produkter som bjuds ut är en bra linje. Jag hoppas att vi skall kunna skapa en situation där alla känner sig nöjda.
Fru talman! Jag vill nu övergå till den andra delen av min fråga, som kommunikationsministern nu delvis var inne på. De rörelseidkare som driver sin rörelse ett stycke från den allmänna vägen får i bästa fall sätta upp en skylt som allmänt talar om vad de sysslar med, t.ex. hemslöjd, honung eller potatis, som kommunikationsministern nämnde. Däremot får man tydligen inte tillstånd att ange gårdsnamn eller företagsnamn. För många småföretagare är det livsavgörande att man får tala om vilket företag som åsyftas. Det vore väl mer upplysande om det på skylten fick stå t.ex. Odells hemslöjd, Stinas hemslöjd och Anderssons grus? Jag undrar varför man inte får sätta upp en sådan skylt. De stora dam och herrekiperingsfirmorna sätter t.ex. inte upp en skylt där det bara står ''Dam och herrekipering'' utan man anger firmanamnet Delar kommunikationsministern min uppfattning att det vore mer informativt med skylten ''Stinas hemslöjd'' än med skylten ''Hemslöjd''?
Fru talman! Svaret på den frågan förutsätter att man känner till vad som skulle särskilja Stinas hemslöjd från annan hemslöjd. Jag är inte riktigt säker på att det är mera informativt för den bilist som inte närmare känner till området ifråga. Svaret på frågan varför sådana skyltar inte får sättas upp är att man av trafiksäkerhetsskäl vill ha enhetliga och mycket enkla skyltar. I många kommuner finns stora informationstavlor där man kan stanna och parkera på ett trafiksäkert sätt och se på det utbud som finns utefter den väg som man åker på. Det är en tingens ordning som jag tror är mycket viktig för att man skall uppnå de effekter som Birger Andersson är ute efter här.
Fru talman! Trafiksäkerheten skall givetvis väga tungt i sammanhanget. I och med att många myndigheter är så restriktiva i dag, ser man en del otillåten skyltning ute på landsbygden. Som jag ser det är det i så fall en större fara. Ju restriktivare hållning myndigheterna har när det gäller tillstånd, desto vanligare verkar otillåten skyltning vara. Man kan fundera över varför myndigheterna är så restriktiva. Jag tror att man sneglar ganska mycket på en del domar från Regeringsrätten. Jag har bl.a. hittat en dom från mitten av 70-talet. Ett företag ville sätta upp en skylt med texten Sandells konststen. Kammarrätten gav tillstånd, men Regeringsrätten undanröjde Kammarrättens beslut. Det är självklart att ett företag vill tala om vilken verksamhet det är fråga om och även ange företagsnamnet. I förarbetena till väglagen, som kom 1971, finns även en del hårda skrivningar. Jag skulle trots allt vilja fråga kommunikationsministern om han inte skulle kunna vara beredd att se över bestämmelserna när det gäller skyltning för att underlätta för småföretagarna att bedriva verksamhet på glesbygden.
Fru talman! Jag tycker nog ändå att det är en klok politik att vi nu ser till att den trafikantinformation som Vägverket har tagit fram, och som visar på de möjligheter som faktiskt finns att ha ett diversifierat utbud av skyltar för det lokala näringslivets behov, får slå igenom. Därefter får vi ta ställning till om detta inte är tillräckligt.
Herr talman! Det är i alla fall så, kommunikationsministern, att många upplever att nuvarande regler för skyltning är krångliga och att tillståndsgivningen är mycket byråkratisk. Det vore mycket värdefullt om vi kunde leva upp till begreppet Hela Sverige skall leva. På en levande landsbygd måste man få tillfälle att sätta upp flera lagliga skyltar så att folk hittar fram till den verksamhet som bedrivs. Är vi överens om det, kommunikationsministern och jag?
Fru talman! Birger Andersson och jag är helt överens om att hela Sverige skall leva. Jag tror också att det är viktigt att vi ser till att så många trafikanter som möjligt överlever på våra vägar. Det är enbart detta skäl som dikterar de krav som hitills finns när det gäller förutsättningar att sätta upp skyltar.
Fru talman! Kenneth Attefors har frågat Reidunn Laurén vad hon tänker göra åt den -- som han säger -- dubbelmoral som Sverige på regeringsnivå bedriver vad gäller Lex Britannia i Sverige och Lex Britannia i USA. Han grundar sitt påstående på att Sverige har deltagit i en démarche som ett flertal europeiska länder gjort hos den amerikanska regeringen angående ett amerikanskt lagförslag som syftar till att utsträcka tillämpningen av amerikansk federal arbetsrätt till utländska fartyg som anlöper amerikanska hamnar. Reidunn Laurén, Börje Hörnlund och jag har samrått om vem som bör besvara frågan. Eftersom den démarche som Kenneth Attefors talar om närmast ligger inom mitt departements ansvarsområde, har det fallit på min lott att besvara frågan. Att Sverige har deltagit i démarchen hos den amerikanska regeringen är inget uttryck för någon dubbelmoral. Det amerikanska lagförslag -- Clay Bill -- som vi här talar om skulle göra amerikansk arbetsrätt tillämplig på utländska fartyg i vissa fall. Detta tycker vi står i strid mot folkrättsliga och internationellt privaträttsliga principer som hittills ansetts allmänt erkända. Lex Britannia är någonting helt annat. I huvudsak inskränker den tillämpligheten av en fredspliktsregel i medbestämmandelagen till att gälla arbetsförhållanden som medbestämmandelagen är direkt tillämplig på, dvs. en inskränkning av tillämpligheten till arbetsplatser som har tillräcklig anknytning till Sverige. I det fall någon fredsplikt inte råder gäller naturligtvis den grundlagsfästa konflikträtten. Britannialagstiftningens ändamål var bl.a. att motverka social dumpning. Som kammarens ledamöter säkert känner till så har regeringen den 11 februari i år uppdragit åt Sven Hugo Ryman att kartlägga och analysera de problem som finns kring frågorna om social dumpning och Lex Britannia. Uppdraget skall skötas i nära kontakt med arbetsmarknadens parter, och en slutlig rapport skall lämnas senast den 31 december i år. Regeringen skall sedan ta ställning till hur utredningsarbetet skall drivas vidare.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret, men jag tycker faktiskt att man kan kalla det för kvalificerat rundsnack. Tala om för mig, statsrådet, vad det är för skillnad mellan att amerikaner går ombord på svenska fartyg i amerikanska hamnar och talar om hur vi skall göra med arbetstiderna och arbetssituationen ombord och att svenskar går ombord på franska fartyg i svenska hamnar och talar om vilka arbetstider och löner de skall ha. Jag måste få klarhet: Vari ligger egentligen skillnaden? Jag tycker att det är något av dubbelmoral i detta. Vi protesterar mot att USA nu vill införa en lag som gör att de fartyg som går på amerikanska hamnar skall ha en typ av amerikansk arbetsrätt och att amerikanerna skall kontrollera arbetstider, löner o.dyl. Kan jag få ett svar på min fråga? Vad är det för skillnad?
Fru talman! Skillnaden är att det amerikanska lagförslaget skulle göra amerikansk arbetsrätt tillämplig på utländska fartyg. Den svenska s.k. Lex Britannia inskränker i stället tillämpligheten av en fredspliktsregel i medbestämmandelagen, som alltså omfattar ett civilrättsligt avtal, till att gälla arbetsförhållanden som medbestämmandelagen är direkt tillämplig på. Detta kan låta krångligt, men det är en stor skillnad. Jag är inte säker på att Kenneth Attefors och jag i detalj kan utreda frågan. Jag tycker därför, fru talman, att vi skall avvakta med en djupare sakdebatt till dess den utredning som Sven-Hugo Ryman nu håller på med är klar. Då kommer vi att ha papperen på bordet, och vi kommer att se vilka implikationer Lex Britannia kan ha.
Fru talman! Det stämmer nog att jag kanske inte är så insatt i detta. Det är tydligen inte statsrådet heller, och det begär jag faktiskt inte. Jag ställde min fråga till Reidunn Laurén, eftersom jag trodde att hon hade hand om detta. Jag låter mig nöja med detta svar. Jag hoppas att de som är berörda läser det. De blir kanske inte klokare av det. Men de vet i varje fall att det kanske finns något som hägrar i slutet av detta år, när Sven Hugo Ryman, såvitt jag förstår, kommer med svaret. Vi får hålla ut till dess. Jag hoppas att jag nu inte behöver ansluta mig till Anders Björck. Han sade en gång att han skämdes för att han var svensk. Skulle det bli så att vi behåller Lex Britannia och samtidigt klagar på de amerikanska bestämmelserna, får jag nog ansluta mig till Anders Björck. Det blir litet pinsamt att komma över till Staterna när vi klagar på amerikanerna och själva inte åtgärdar någonting hemma. Jag tackar än en gång för svaret. Jag avvaktar utredningen.
Fru talman! Arbetsrätt är mycket viktigt. Den är juridiskt mycket komplicerad. Det gäller inte minst arbetsplatser som är internationellt rörliga. Man kommer där i kontakt med olika typer av arbetsrättsliga regler. Jag anser därför att det enda rimliga är att vi avvaktar Sven-Hugo Rymans redovisning av sitt uppdrag. Det är ganska meningslöst att innan dess gå in i en djupare sakdebatt i detta mycket komplicerade ämne.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten. Men ett svenskt fartyg är faktiskt svenskt territorium även om fartyget ligger i en amerikansk hamn. Ett franskt fartyg är franskt territorium även om fartyget ligger i Uddevalla. Har vi en lag som ger svenskar rätt att komma ombord på franska fartyg och tala om hur de skall hantera sin lönepolitik och arbetssituation kan vi inte gärna stoppa det amerikanska förslaget. Det var därför jag ställde frågan. Det är mycket välinitierade herrar som har gett mig underlaget till frågan. Statsrådet känner dem alla. Vi får avvakta vad Sven-Hugo Ryman kommer fram till.
Fru talman! Kenneth Attefors anspelade nu på det s.k. Estorilfallet. Detta fall är ett exempel på de problem som den här typen av lagstiftning, dvs. Lex Britannia, kan ge upphov till. Det är just därför som Sven-Hugo Ryman nu utreder denna lagstiftning.

Fru talman! Lars Björkman har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra att osund konkurrens slår ut den verksamhet som fullt ut tvingas bära sina egna kostnader. Genom Statskontorets försorg pågår projekt som syftar till sambruk i offentlig verksamhet med gemensamt utnyttjande av transportresurser mellan offentligrättsliga huvudmän i flera svenska kommuner. Avsikten är att åstadkomma kostnadsminskningar beträffande de offentliga myndigheternas och förvaltningarnas utnyttjande av transportresurser för de egna behoven. Något kommersiellt syfte med transporterna föreligger inte och transporttjänsterna vänder sig uteslutande till de offentliga förvaltningarna, vilka annars skulle fortsätta att utföra dessa tjänster i egen regi. Jag utgår ifrån att försvaret vid offereringarna av transporttjänsterna täcker sina kostnader, således även kapitalkostnaderna. Jag utgår också ifrån att verksamheten bedrivs med tillstånd för yrkesmässig trafik eller för biluthyrning. Den nya yrkestrafiklagen har haft som syfte att åstadkomma avreglering och konkurrens. Möjligheterna att tillskapa nya transportlösningar har ökat. Kravet på trafiktillstånd är dock grundläggande för yrkestrafiklagstiftningen, och för alla slag av yrkesmässig trafik gäller att tillstånd meddelas endast om tillståndshavaren efter särskild prövning bedöms lämplig att driva verksamheten. Denna prövning är central i yrkestrafiklagstiftningen och har ytterligare ökat i betydelse i och med att behovsprövningen avskaffats. Lagen om biluthyrning innehåller en reglering som påminner om den som gäller för yrkesmässig trafik. Således finns bestämmelser om tillståndskrav, prövning av sökandens lämplighet och möjlighet att vid missförhållanden varna tillståndshavaren eller återkalla tillståndet. Det finns emellertid anledning för Konkurrensverket att noga följa utvecklingen och se till att rimliga spelregler upprätthålls på marknaden.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Jag skall något kommentera innehållet i det. De sakuppgifter jag har som grund för min fråga tyder på att informationen till departementet inte är helt solklar. Sambrukskonceptet är i och för sig vällovligt. Syftet är att spara pengar för olika myndigheter och offentliga förvaltningar. Tjänsterna skall utbjudas till marknadsmässiga priser, vilket också ministern har förutsatt. Man skall utnyttja att det finns överkapacitet, exempelvis i försvaret. Nu lever vi dess bättre i fredstid. Man kan då anta att försvaret har ett mycket stort och permanent överskott av transportresurser. Man kan fråga sig om denna kapacitet skall få pressa marknaden för de entreprenörer som inte alltid har det särskilt lätt att klara sig med de marknadsförutsättningar som gäller -- skatter, andra rörliga kostnader, avskrivningar, osv. Det uppstår en form av osund konkurrens. Jag vet att ministern förutsätter att konkurrensen inte sker på osunda grunder. Men det finns tillräckligt många exempel på att man inte beaktar de förutsättningar som ministern här åberopar. Jag har för avsikt att i senare inlägg peka på hur det går till. Kravet på trafiktillstånd är grundläggande för yrkestrafiken. Det är givetvis självklart att man skall ha tillstånd. Men att jämställa en militär garnison med en enskild entreprenör låter sig svårligen göras. Att ifrågasätta den militära garnisonens möjligheter att leva upp till yrkestrafiklagens regler är inte någon vardaglig uppgift. Även om kraven uppfylls kan man inte säga att garnisonen lever på marknadens villkor.
Fru talman! Det är bra att Lars Björkman tar upp den här frågan. Det finns anledning att hålla ögonen på verksamheten, inte minst i en så djup lågkonjunktur som vi för närvarande befinner oss i. Det finns en stor ledigkapacitet hos entreprenörer på marknaden. Som jag nämnde finns Konkurrensverket. Enligt vad jag har erfarit har Konkurrensverket just tagit upp frågan och skall driva uppföljningen av sambruksprojektet som ett särskilt projekt. Tillkomsten av den nya konkurrenslagen gör att prissättningen av offentliga tjänster måste följas mycket noggrant. Jag vill gärna tillägga till Lars Björkman att regeringen har avslagit dispensansökningar från regementen som vill hyra ut fordon utan att ha tillstånd till biluthyrning eller tillstånd till yrkesmässig trafik. Det sker alltså en aktiv bevakning av detta från vårt departement.
Fru talman! Jag vet att ministern har hållit fanan högt och avslagit ett antal framställningar från olika garnisoner. De förutsättningar man sökte på var rätten att erbjuda sambruk av bussar utan att behöva iaktta den normala lagstiftningen vad gäller säkerhetskrav på förare och fordon. Vi är naturligtvis tacksamma för att departementet håller rent från så grova försök till missbruk. Låt mig läsa litet grand ur det remissvar som den aktuella garnisonen har gett. Det är Skövde garnison. Det behöver vi inte mörklägga. När det gäller offerering av transporttjänster och huruvida man täcker sina kostnader svarar handläggaren och den ansvarige för verksamheten så här i remissvaret till länsstyrelsen: Det är då helt naturligt att dessa fordon, som ägs av staten, utnyttjas till skattebetalarnas bästa. Lika naturligt är det att inga kapitalkostnader skall ingå i priset för utlåning, då fordonen redan är betalda med statliga medel. Fru talman! Detta tar jag som intäkt för att de förutsättningar som har ställts upp icke har uppfyllts.
Fru talman! Jag delar Lars Björkmans oro att det kan gå till så här. Det är därför som jag är mycket glad över att Konkurrensverket nu har tagit upp frågan och skall driva uppföljningen av sambudsprojektet som ett särskilt projekt. Det är den åtgärd som vi för närvarande får lita till.
Fru talman! Jag tar kommunikationsministern på orden. Jag hoppas att vi kan få ett klart besked om att den här typen av missbruk, eller sambruk som leder till missbruk, verkligen hålls efter. Man måste gå ut med mycket tydliga medel och tala om att när man offererar, om man över huvud taget skall offerera och spela på den här marknaden, skall de marknadsmässiga reglerna gälla med avskrivning, rörliga kostnader och alla andra kostnader inräknade. Annars hamnar vi i en situation där man offererar skolresor -- det är aktuellt i dagarna -- och resor för dagis och annat till en kostnad som är mindre än 25 % av marknadens egentliga pris. Det är en dagsfärsk uppgift som jag har fått. Ingen förväntar sig väl att marknadens operatörer skall kunna stå emot detta och vara med och konkurrera. Detta är ingen konkurrens, det är ett missbruk.
Fru talman! Man kan naturligtvis tänka sig en situation där försvaret tar över alla skoltransporter osv. Men det förutsätter helt andra spelregler på marknaden. De har vi ännu inte. Därför är det viktigt att den nya konkurrenslagens stadgar också efterföljs.
Fru talman! Nu måste jag nog be att ministern förtydligar sig. Från min utgångspunkt är det mycket främmande att försvaret, som har byggt upp resurser för att tillhandahålla transportmöjligheter i t.ex. ofredstider, skall gå ut på en marknad och erbjuda transporter till landets skolklasser. Detta vill man kalla för konkurrens på marknadsmässiga villkor. Fru talman! Jag menar att detta är ett oskick som är på väg att etablera sig. Vill vi ha en sund konkurrens måste entreprenörer och alla som är aktiva i verksamheten spela på lika villkor. Jag ser det som en bättre lösning att försvaret använder sina pengar till det de från början är avsedda till. De entreprenörer som finns på marknaden kan sedan offerera sina tjänster till försvaret när det gäller transporter. Då tror jag att vi får en bättre konkurrens i branschen. Jag hoppas att ministern ställer upp på en sådan lösning.
Fru talman! Jag vill gärna förtydliga mig om Lars Björkman uppfattade mig på det sättet. Jag önskar inte alls en sådan utveckling. Jag menar att om dagens regelverk skall gälla är det orimligt att exempelvis försvaret ger offerter som ligger långt under den självkostnadsnivå som är verklighet för andra entreprenörer.

Fru talman! Birger Andersson och Harriet Colliander har frågat mig när och i vilken omfattning Telestyrelsen kan redovisa frekvenser så att Styrelsen för lokalradiotillstånd kan handlägga tillståndsfrågorna för privat lokalradio samt vad jag ämnar göra för att påskynda den processen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Etableringen av de nya privata lokalradiostationerna innebär en stor ändring av gällande frekvensplan för användning av rundradiobandet 87,5--108 MHz. Användningen av bandet regleras av det s.k. Genèveavtalet, som tecknats inom Internationella Teleunionens ram, ett avtal som Sverige anslutit sig till. När en ändring görs i den svenska tillämpningen av frekvensplanen måste samråd ske med de stater som berörs av ändringen eftersom deras radiosändningar kan komma att störas. Enligt vad jag erfarit från Telestyrelsen sände styrelsen ut sitt förslag till etablering av nya lokalradiostationer till de länder som berörs av denna i mitten av februari i år. Telestyrelsen har fått kommentarer från vissa länder och kommer nu att ta kontakt med dessa länder för att reda ut kvarstående frågetecken. Jag kan i sammanhanget upplysa om att Finland har begärt en allmän förhandling som kommer att äga rum i vecka 23 För att få processen att gå så fort som möjligt har Telestyrelsen bett företrädare för Styrelsen för lokalradiotillstånd att medverka vid förhandlingarna. Självfallet har de båda styrelserna löpande kontakt i ärendet.

Fru talman! Jag vill också tacka kommunikationsministern för svaret. Som framgår av min fråga har nära 250 intresseanmälningar inkommit när det gäller att starta privat lokalradio. En del av dessa intressenter hade hoppats att Styrelsen för lokalradiotillstånd skulle kunna dela ut sändningstillstånd före sommaren. Men när jag läser svaret ser jag att det inte kommer att ske. Det har tidigare gjorts utredningar som pekar på att det efter ett riksdagsbeslut skulle kunna bli en snabb handläggning. Jag tänker närmast på utredningen 1991:108, som hade titeln Tekniskt utrymme för reklamfinansierad radio och som kom från Kulturdepartementet. I den utredningen skriver man: ''I det föregående redovisas en rad olika möjligheter att bereda utrymme för reklamfinansierade ljudradiosändningar i Sverige. Vissa av dessa är omedelbart tillgängliga om nödvändiga politiska beslut fattas. I andra fall behöver befintliga planer ändras innan nya sändare kan tas i bruk.'' Utredningen lämnades i december
Fru talman! Harriet Colliander tycker att Telestyrelsen har rört sig makligt. Riksdagen fattade sitt beslut om lokalradiopropositionen den 25 februari 1993. Telestyrelsen skickade ut koordineringsförfrågan tio dagar innan riksdagen hade fattat sitt beslut -- det hade varit ganska svårt att agera snabbare. Observera också att Genèveavtalet även reglerar på vilka grunder som ett land som omfattas av avtalet får vägra att acceptera en ändring i den internationella frekvensplanen. Telestyrelsen inledde faktiskt redan i september 1992, alltså långt före riksdagsbeslutet i det här ärendet, planeringen av frekvenser för ett antal lokalradiostationer. Därefter fortsatte frekvensplaneringen i enlighet med underlag som presenterats för Styrelsen för lokalradiotillstånd. De nya, privata lokalradiostationerna innebär en väldigt stor ändring av den gällande planen för användning av rundradiobandet 87,5--108 megahertz av Genèveavtalet 1984. När en ändring görs måste den här koordineringen och det här samrådet ske med de stater som berörs av ändringen, och avtalet reglerar som jag sade också på vilka grunder man får vägra till att acceptera en ändring. Om vi räknar hundra dagar framåt från det datum då koordineringsförfrågan skickades ut ser vi alltså att de här länderna har ytterligare en kort tid på sig innan ett beslut måste fattas. Såvitt jag har förstått har Telestyrelsen högsta beredskap för att sedan se till att dessa frekvenser blir tillgängliga.

Fru talman! Jag tror att det är viktigt att regeringen mycket noga följer den här frågan, och det är särskilt viktigt utifrån den synpunkten att regeringen under hösten 1992 under mycket stor brådska tog fram en proposition för att vi här i riksdagen snabbt skulle kunna anta ett förslag till lokalradiolag. Jag hoppas att kommunikationsministern och övriga inblandade ministrar verkligen följer upp den här frågan i fortsättningen.
Fru talman! Harriet Colliander säger att det är viktigt att lokalradion kommer i gång under första hälften av 1993. Jag menar att det inte skall behöva dröja särskilt mycket längre än till halvårsskiftet innan det här skall kunna vara sjösatt. I den delen tror jag därför att Harriet Colliander inte skall behöva känna sig alltför besviken. Regeringen följer naturligtvis den här frågan mycket noggrant, Birger Andersson. Det agerande som Telestyrelsen nu har redovisat tyder enligt min mening på att man har högsta beredskap för att se till att frekvenserna blir tillgängliga så fort som de internationella avtalen över huvud taget medger.

Fru talman! Sigrid Bolkéus och Tage Påhlsson har frågat mig om den statliga utredningsmannen tillsatts som skall studera möjligheterna att åstadkomma snabbare trafik sträckan Stockholm-- Östersund resp. när löftet om en statlig förhandlingsman med uppgift att arbeta med snabbtågsprojektet Östersund--Stockholm kommer att uppfyllas. Jag väljer att besvara frågorna i ett sammanhang. När jag besökte Bollnäs den 16 september 1992 diskuterade jag bl.a. Norra stambanan med företrädare för kommunerna i regionen. Jag utlovade då att en statlig förhandlingsman skall studera möjligheterna till en samordnad utbyggnad av Norra stambanan mellan Gävle och Östersund. pågått inom Kommunikationsdepartementet. Denna proposition behandlar investeringar i bl.a. järnvägar under de kommande tio åren. Jag har därför bedömt det lämpligt att riksdagen behandlar propositionen innan någon förhandlingsman utses. När riksdagen har behandlat propositionen i början av juni kommer jag att föreslå regeringen hur dessa förhandlingar skall skötas.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det är tyvärr med ett visst beklagande som jag noterar att det ännu inte har hänt någonting i den här frågan. Jag kan också tänka mig att man inom berörda kommuner och länsstyrelser liksom inom näringslivet och bland den tågresande allmänheten kommer att uttrycka ungefär samma negativa kommentarer när man får höra det här svaret. Det finns hos alla berörda instanser -- hos folk i allmänhet i Hälsingland, västra Medelpad, Jämtland och Härjedalen -- ett mycket aktivt intresse för att försöka utveckla järnvägsförbindelserna till och från Stockholm. De initiativ som har tagits för att åstadkomma samarbete över alla gränser och för att få till stånd den här snabbtågstrafiken är ju mycket lovvärda. Därför borde vi från politiskt håll göra allt vad vi kan för att underlätta och snabba på den här processen. I svaret säger ministern: ''Jag har därför bedömt det lämpligt att riksdagen behandlar propositionen innan någon förhandlingsman utses.'' Jag funderar över anledningen till detta. Vid det möte i Bollnäs som vi nu talar om var det aldrig tal om att man skulle avvakta någon proposition, utan frågan var så solklar att en förhandlingsman skulle tillsättas ganska på direkten för att åtminstone utreda förutsättningarna. Jag är litet orolig över vad ministern säger om att propositionen skall avvaktas. Är det möjligen så att andra projekt spökar här? Är det möjligen så att det som spökar är infrastrukturpropositionen och det som står skrivet där om ett projekt som heter Bothniabanan? I den propositionen står det nämligen att en särskild utredare för den vidare utbyggnaden av Bothniabanan norrut längs kusten bör utses inom en nära framtid. Kan det möjligen vara så att det projektet spökar och kommer att försena snabbtågsprojektet Östersund

Fru talman! Tage Påhlsson tror att det blir negativa kommentarer i regionen med anledning av mitt svar och frågar varför propositionen skall behandlas först. I Bollnäs var det aldrig tal om någon proposition, säger han. Låt oss, fru talman, reda ut det här! När jag var i Bollnäs fanns inte infrastrukturpropositionen med den största järnvägssatsningen under 1900-talet. I stället var det fråga om att hitta finansiärer i regionen, att hitta en statlig förhandlingsman som, bildligt talat, skulle ragga pengar från kommuner och landsting. Vad vi har åstadkommit under den här perioden, Tage Påhlsson, är att vi har fått fram pengar till en upprustning av Norra stambanan. Det finns ju med i propositionen. När det gäller propositionen har ni alltså fått pengar, och det är mycket bättre än att få en förhandlingsman. Jag tycker att Tage Påhlsson borde inse det i stället för att vittja negativa reaktioner. Jag tror att man tjänar sin bygd bättre om man försöker lyfta fram det som faktiskt är positivt, dvs. det som nu finns med i regeringens förslag, i stället för att försöka bygga upp en sorts missnöjespolitik. Sigrid Bolkéus redovisar mitt tidigare svar i november, där jag mycket riktigt sade att Banverket skall studera vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva. Det har man säkert gjort när det gäller underlaget till propositionen, så det finns med där. Men det är viktigt att riksdagen nu fattar beslut om detta och att pengar faktiskt anslås. Jag kan som ett svar på en direkt fråga avslöja för Sigrid Bolkéus och Tage Påhlsson att det finns ett förslag från regeringen om att det skall ske en upprustning till snabbtågsstandard. Att det står att det gäller sträckan Gävle--Östersund beror på att det redan tidigare beslutats att det skall vara snabbtågsstandard fram till Gävle. Det handlar alltså inte om att det plötsligt skall vara någon annan, konstig standard på sträckan upp till Gävle. Bakgrunden till att vi inte utser en särskild förhandlingsman är att vi tror att det med detta upplägg faktiskt är naturligt att Banverket får sköta det här.
Fru talman! Det var intressanta uppgifter från ministern. Kommunikationsministern säger nu att en förhandlingsman kanske inte skall tillsättas. Men då får vi hoppas på resultat på annat sätt. Jag är inte ute efter att skapa missnöjespolitik eller ''vittja negativa reaktioner'', utan jag gör mig bara till tolk för de människor i berörda regioner som känner oro. Människor är faktiskt väldigt oroliga i det här sammanhanget. Man blev dock väldigt positivt överraskad över kommunikationsministerns löfte i Bollnäs i september om att det här projektarbetet skulle sättas i gång. Det har ju funnits ett intresse för att bidra till finansieringen. Men nu skall det tydligen inte bli som det sagts. Jag vill bara fråga: Kan kommunikationsministern lova att han ställer upp för oss i berörda regioner, så att vi snarast möjligt -- oavsett om detta sker via en speciellt utsedd förhandlingsman/utredningsman eller genom Banverkets försorg -- får en snabb utredning och ett snabbt resultat när det gäller det här projektet?

Fru talman! Jag tackar återigen för ministerns ytterligare upplysningar. Logistik i alla ära! Men någon skall styra det hela. Menar ministern att vi skall överlåta på Banverket att styra tidtabellen, dvs. den ordning i vilken man skall satsa på de olika projekten? I så fall tycker jag att vi har överlåtit för mycket på ett statligt verk. Jag hoppas att kommunikationsministern är inne på att vi med politiska medel skall styra de olika projekten och se till att satsade pengar ger bästa effekt. Dessutom gäller det att vi verkligen ser till att medel satsas på nämna snabbtågstrafik. Pengarna får inte plottras bort på andra projekt som eventuellt blir aktuella. Jag tänker då bl.a. på Sedan har jag inte fått något svar på min första fråga om Bothniabanan. Avslutningsvis skulle jag vilja få klarlagt att några sådana projekt inte spökar i det här sammanhanget.